Herr talman! Det har här tidigare i dag talats om moral. Jag skäms inte för att säga att jag gärna vill vara moralist i politiken. För mig betyder det att det skall finnas ett samband mellan ord och handling. I mitt inledningsanförande försökte jag belysa hur barnfamiljerna har drabbats av de samlade effekterna av regeringens politik och hur regeringen delar ut pengar till dem som inte behöver få det bättre utan som i stället borde ta på sig större bördor, medan barnfamiljerna får det sämre. Vad det handlar om är kort uttryckt att de nedskärningar som föreslås i sparplanen och som drabbar barnfamiljerna, skolan osv. inte alls skulle behöva göras, om ni bara avstod från indexregleringen av skatteskalorna och om ni var beredda att göra någonting åt skattesmiteriet, nolltaxerarna. Den vägen skulle man kunna få in betydligt mer än ni påstår er skola ta in med hjälp av sparplanen. Karin Söder, Gösta Bohman och jag, som inte behöver få lägre skatter, har fått skattelättnader på flera tusen kronor under de senaste åren. Barnfamiljernas bostadskostnader däremot har enbart under de senaste tolv månaderna ökat med ca 5 000 kr. De har nästan inte fått någon skattelättnad alls. Vidare har 200 000 barnfamiljer förlorat sina bostadsbidrag. Det är det som vi talar om. Vi har förut varit vana vid att centern har känt någon sorts rättfärdighetslidelse för sådana här saker som t.ex. skatter och fördelningspolitik. Det har gått att tala med er. Men ni har valt en annan sida nu. Vi har vid flera tillfällen sökt finna andra lösningar — senast inför det urtima riksmötet — och vi har konstaterat att ni har valt den andra sidan. Det är inget tvivel om att det i detta samhälle finns resurser att lägga på barnfamiljerna och på de äldre, om Nr 9 ni bara vore beredda att föra en rättfärdig skattepolitik och sätta åt skattesmiteriet. Bara från skolan skall ni ta 645 milj.kr. enligt sparplanen. Nästan allt går ut över vuxenresurser i skolan. Det är nästan uteslutande fråga om de vuxna som skall finnas i skolan och hjälpa till med de sociala Allmänpolitisk | problemen. På punkt efter punkt skulle jag kunna gå igenom sparplanen och — debatt visa hur era åtgärder står. Ni skulle t.ex. kunna göra det möjligt för föräldrar att minska sin arbetstid om ni valde en annan skattepolitik som gav förmånerna till dem som har låga inkomster. Er skattepolitik och de ökade levnadskostnaderna innebär i stället att ni kör ut föräldrarna från deras barn i hemmen därför att de tvingas arbeta längre för att tjäna ihop till det nödvändigaste.
Herr talman! Det är faktiskt så att regeringen nu vidtar åtgärder när det gäller både skattesmitare och nolltaxerare. | När det gäller indexeringen av skatteskalorna pågår det också en diskussion om hur man skall minska indexeringen och fördela på ett annat sätt, så att skattelättnaderna kommer normalfamiljerna till godo — just de familjer som Birgitta Dahl med all rätt ömmar för. Jag vill dessutom poängtera att den skatterabatt som infördes i våras också kommer just de familjer till godo som man kan kalla normalfamiljer. Det är alltså precis de åtgärder som Birgitta Dahl efterlyser. Sedan vill jag säga något om detta att en del barnfamiljer har förlorat sina bostadsbidrag — och jag föregriper då litet Birgit Friggebos anförande. Mellan 1976 och 1979 har 87 000 barnfamiljer försvunnit ur systemet. De 200 000 som Birgitta Dahl talar om har alltså tagits i en situation under 1975 då vi hade en väldigt hög nivå av utbetalda bostadsbidrag. Jag vill gärna säga till Birgitta Dahl, att om hon studerar vad jag sade tidigare så finner hon att jag just har poängterat de grupper som vi har ett stort ansvar för, flerbarnsfamiljerna och ensamföräldrarna. Och jag ser fram emot det förslag som kommer från de olika utredningarna för att kunna göra en helhetsbedömning av hur vi bättre skall kunna tillgodose dessa familjers behov. När det gäller möjligheten att förkorta arbetstiden för småbarnsföräldrar hade det varit mycket tacknämligt om också socialdemokraterna hade stött förslaget om särskild föräldrapenning, för att göra det möjligt just för de grupperna att förkorta sin arbetstid. För den händelse vi kan lägga fram ett sådan förslag igen hoppas jag att jag också får Birgitta Dahls stöd för det förslaget.
Herr talman! Om man skall hjälpa familjer med medelinkomster och med stor försörjningsbörda så är ingen form av indexreglering av skattesystemet en effektiv metod. Då är det helt andra saker som behövs. Det behövs en annan konstruktion av skatteskalan, av det slag som vi utan diskussion har 103 fått nej till här i riksdagen gång på gång. Då skall man upprätthålla bostadsstödet, som dessutom är riktat till dem som har särskilt stor försörjningsbörda och särskilt låg lön. De 200 000 är ett faktum. Bostadsstödet är litet invecklat till sin konstruktion. Men eftersom det är en fördröjning mellan inkomstår och det år när stödet utgår, så är det försummelser från regeringen Fälldin att ingripa i tid som har lett till att 200 000 barnfamiljer har förlorat sina bostadsbidrag de här senaste åren.

En av de saker ni har gjort i år är att ta ifrån ensamföräldrarna något — nämligen bostadsbidragen — som de har kunnat använda för att finansiera en minskad arbetstid, en deltid, för att få mer tid för sina barn. Ni tänker tydligen fortsätta på den vägen, för bidragsförskotten skall ju också minskas. Vi andra som har det bra skall slippa vara med och betala för att ensamföräldrarna, som hör till de mest betungade och lägst avlönade i det här samhället, skall kunna minska sin arbetstid och bättre orka med sina barn. På punkt efter punkt visar ni i praktisk handling att det inte finns något samband alls mellan era ord och verkligheten. Det är därför vi säger att ni inte har mandat att föra den politik ni nu för, och det är därför vi kräver nyval och framställer yrkande om misstroendevotum.
Herr talman! Jag har flera gånger här redovisat siffrorna för utvecklingen av statens ekonomiska stöd till barnfamiljerna liksom för utvecklingen av barnomsorgen. Det är siffror som talar för sig själva. Också den kommunala skatteutjämningen är av stor betydelse i det här sammanhanget, och också siffrorna för denna talar sitt tydliga språk. Jag vill därutöver säga att i de diskussioner som pågår om skatteutformningen ingår också just det som Birgitta Dahl efterlyste, nämligen förändringar i skatteskalan. Och det har ju framgått att det var just normalinkomsttagarna som genom de tidigare förslagen från i våras fick skatterabatt. Försök att se vad som har gjorts i stället för att skygga för sanningen! Om Birgitta Dahl gör det, kanske vi också kan mötas i ett gemensamt agerande.

Herr talman! De flesta människor på jorden lever under förhållanden som för oss svenskar i vår ombonade värld ter sig outhärdliga. Svält, krig, förföljelse och åsiktsförtryck är för många en daglig realitet. I hela världen har man under det senaste året kunnat konstatera att antalet flyktingar ökat avsevärt. FN:s flyktingskommissariat uppskattar siffran till ungefär 10 miljoner. Självfallet måste också Sverige ta sitt ansvar och efter bästa förmåga göra en insats för dessa människor. Men Sverige som invandringsland är en relativt modern företeelse. Det är först under efterkrigstiden invandringen blivit en faktor som också sätter spår i svenskt samhällsliv. Under 1960-talet och början av 1970-talet var det framför allt invandrare som sökte arbete som kom. Om vi undantar de strömningar som kan hänföras till den fria nordiska arbetsmarknaden har invandringen emellertid ändrat karaktär. I dag är det framför allt flyktingar, personer med anknytning till Sverige eller personer som får stanna av humanitära skäl som bereds en fristad här. Varje år kommer ungefär 35 000 utlänningar till Sverige. Detta ställer krav på oss som värdland. Vi har naturligtvis gjort många misstag — på grund av ovana att handskas med problemen och på grund av okunnighet om de människor som kommit. 1975 fattade vi i enighet ett beslut om att målet för vår invandringspolitik skall vara jämlikhet, valfrihet och samverkan. För att ge förutsättningar för att förverkliga målen måste vi emellertid ha vissa regler för vår invandringspolitik. Hur gärna vi än skulle vilja, kan vi inte ta emot ett obegränsat antal hjälpsökande om vi skall kunna leva upp till de uppsatta målen. Varken jämlikhet, valfrihet eller samverkan kan uppnås, om våra resurser inte räcker till för att ge invandrarna en bostad, arbete, god svenskundervisning och kunskaper om det svenska samhället. Det är en tragedi för alla som måste ryckas upp ur sin kultur och lämna sitt hemland, och vi måste göra vårt bästa för att göra omplanteringen i Sverige så litet smärtsam som möjligt. Det kräver framför allt en bättre mottagningsberedskap, så att invandraren så snart som möjligt vid ankomsten till landet får en omfattande introduktion till det nya liv som väntar. Jag tror att fler mottagningsoch utbildningsförläggningar är nödvändiga. Då kan vi undvika att invandrarna blir ensamma och isolerade i bostadsområdena — något som sker i dag — medan de väntar på uppehållsoch arbetstillstånd. Grunden för all mänsklig samlevnad är att man kan tala med varandra. Om invandraren saknar kunskaper i svenska, finns det oräkneliga tillfällen till missförstånd, och svårigheterna att klara sig i samhället blir mycket stora. I arbetslöshetsstatistiken upptar invandrarna en oproportionerligt stor andel, och vi har väl alla sett invandrarungdomarnas speciella svårigheter. Ofta beror detta på just bristfälliga svenskkunskaper. Folkpartiregeringen tillsatte 1979 en kommitté, som nu ser över möjligheterna att förbättra svenskundervisningen för invandrare. Jag hoppas att dess förslag verksamt skall bidra till invandrarnas möjligheter att göra sig gällande i det svenska samhället. Det är också viktigt att man så mycket som möjligt kan nedbringa den tid det tar att behandla frågor om uppehållsoch arbetstillstånd, så att den psykiska pressen på den som väntar minimeras. Samtidigt måste man hålla i minnet att rättssäkerheten kräver att varje individs ansökan ges en ingående prövning och att detta tar tid. Jag vill dessutom något kommentera den situation som gäller för min hemkommun, Södertälje, som är centrum i Sverige för den assyrisksyrianska invandringen. Den började 1967 när ca 200 personer kom från Libanon inom ramen för dens.k. flyktingkvoten. Vid det tillfället bosatte sig tre familjer i Södertälje. Under kommande år skedde ytterligare invandring inom flyktingkvoten tillsammans med anknytningsfall. 1974 och 1975 startade emellertid den illegala invandringen, och det blev naturligt att man sökte sig till Södertälje där det fanns landsmän. I februari och november 1976 fattades två regeringsbeslut, som innebar att de turkiska assyrier och syrianer som fanns i landet fick lov att stanna. På grund av att Södertälje är religiöst centrum med ärkebiskop för Norden och England har en mycket stor grupp valt att bosätta sig där. Den illegala invandringen fortsatte emellertid, och i juni 1979 fattade regeringen ett nytt beslut angående invandringen av assyrier och syrianer. Beslutet innebar en generösare behandling av dem som befann sig i landet illegalt och som åberopade familjeanknytning. Vid samma tillfälle skärptes gränskontrollen ytterligare. Också för budgetåret 1980/81 har regeringen fattat beslut om en sådan generösare familjeanknytningskvot om 300 personer. Utformningen av den svenska invandringsoch flyktingpolitiken är en statlig uppgift. Den utformning den statliga flyktingpolitiken får har emellertid vittgående konsekvenser för utvecklingen i de kommuner som är mottagare av invandrarna. De flesta assyrier och syrianer som har kommit till Södertälje har kommit under de senaste fem åren och utan uppehållsoch arbetstillstånd. Denna invandring, som inte är betingad av arbetsmarknadsskäl, har blivit särskilt märkbar för kommunen. Ca 40 96 av gruppen är analfabeter, och ungefär 45 90 är barn och ungdomar i skolåldern. Dessa förhållanden ställer mycket stora krav på sociala och utbildningsmässiga insatser, och påfrestningarna på både de kommunala myndigheterna och invandrarna är mycket stora. Att komma från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle innebär en genomgripande kulturchock. Ytterst få av invandrarnas yrkeskunskaper går att omsätta och använda i vårt land. En stor del av gruppen kommer av olika skäl heller aldrig att bli aktuell för den svenska arbetsmarknaden. Att ge dessa människor en meningsfull tillvaro i Sverige kräver åtgärder av omfattande och speciell karaktär. De olika regeringsbeslut som fattas har alltså direkt påverkat förhållandena i Södertälje. Jag anser att staten därigenom har ett direkt ansvar för att de assyrier och syrianer som kommit legalt eller illegalt och fått tillstånd att stanna ges en möjlighet att inlemmas i det svenska samhället i enlighet med de invandringspolitiska mål som riksdagen antagit. Sverige är ett rikt land — vi har råd att dela med oss av vårt överflöd — men kostnadsansvaret bör inte ligga på en kommun utan på staten, dvs. på oss alla. Ett mångkulturellt samhälle ställer krav på oss som är svenskar sedan många generationer. Vi måste skaffa oss kunskaper för att övervinna misstron mot det som är ovant och okänt. Att Sverige är ett land där en tredjedel av befolkningen år 2000 är invandrare eller har invandrarbakgrund är en realitet som få svenskar inser i dag. Detta kräver att invandrarkunskap blir ett obligatoriskt inslag i all utbildning — från förskola till högskola och annan yrkesutbildning. Och det är bråttom. Ett mångkulturellt samhälle ställer också krav på invandraren. Goda kunskaper i landets språk är en förutsättning för att man skall kunna slå en brygga mellan minoritetsgrupperna och svenskarna. Nödvändigt är också att invandraren inhämtar kunskaper om svensk lag och svenskt samhällsliv. Det är ofta som grundläggande inslag i vårt rättssystem skiljer sig högst påtagligt från invandrarnas. I Sverige har kvinnor och män samma rättigheter och skyldigheter och vi har ett förbud mot aga. Detta är områden som inte sällan vållar kollisioner med olika invandrargruppers kulturmönster och också med ett viktigt inslag i invandrarpolitikens mål, nämligen att etniska minoriteter skall ha rätt att bevara och utveckla sin kultur och sina traditioner. Men de framsteg vi har nått på väg mot jämställdhet mellan kvinnor och män och det skydd för barnens rätt vi har åstadkommit är något vi inte kan kompromissa om. Det är svensk lag, som vi alla är skyldiga att följa. Ett mångkulturellt samhälle är också berikande. Invandrarnas kulturcentrum, studieförbundens insatser, enskilda människors kontaktarbete — bidrar tillsammans med många andra satsningar till att i både det stora och det lilla formatet vidga vår världsbild, fördjupa kunskaperna om varandra och öka förståelsen nationaliteterna emellan, så att vi kan leva tillsammans och inte bara vid sidan av varandra.

Herr talman! Låt mig få börja med att instämma i det Ylva Annerstedt sade om angelägenheten av att statens stöd till de assyriska invandrarna i Södertälje inte försämras. Det vore felaktigt att ta det inomregionala stödet till intäkt för att i princip ta bort det särskilda stödet som Södertälje kommun får som ersättning för sina kostnader i samband med den assyrisk-syrianska invandringen. Det föreligger också faktiskt ett riksdagens ställningstagande på denna punkt; under fjolåret fattade man ett sådant här beslut på förslag av socialutskottet. Sedan, herr talman, skulle jag vilja beklaga att landets bostadsminister också i år har strukit sig från talarlistan i ett läge där vi hade all anledning att räkna med att få något av en bostadspolitisk debatt under den allmänpolitiska debatten. Vår bostadsminister, Birgit Friggebo, har förvisso ingen lätt uppgift i den borgerliga regeringen när det gäller att få utrymme för en annan och bättre bostadspolitik. Jag vill ändå tro att orsaken till att hon nu har strukit sig från talarlistan inte är den att hon inte skulle ha några förslag att komma med. Men det är beklagligt att vi på det här sättet tydligen inte får någon talare från regeringen som är beredd att svara på eventuella frågor — eller stå till svars — då det gäller bostadspolitiken. I den allmänna debatten har bostadspolitiken under senare tid tilldragit sig allt större uppmärksamhet. Man har talat om det bostadspolitiska läget som en nationell katastrof socialt sett, som ett slut för den socialt styrda bostadspolitiken, som ett svek mot hyresgästerna osv. Som en minsta gemensam nämnare står konstaterandet att läget är minst sagt allvarligt. Mot bakgrunden av den situation som råder på bostadsmarknaden frågar sig landets hyresgäster vad som skall komma. Kan de räkna med ett hyresgästernas 1980-tal — utan stora hyreshöjningar, med ökat bostadsbyggande, verkligt boendeinflytande och rättvisa i boendet? Eller skall hyresgästerna få en fortsättning på hyresutplundringens 1970-tal? Det finns en mycket stark opinion bland hyresgästerna, inom bostadskooperationen och fackföreningsrörelsen, inom socialdemokratin, den övriga arbetarrörelsen och långt in i folkpartiet och centerpartiet, inom miljörörelsen och andra progressiva rörelser och organisationer — för en annan och bättre bostadspolitik. Men de hinder som måste övervinnas är mycket stora. Den borgerliga regeringens faktiska politik och oförmåga att påverka inflationsoch kostnadsutvecklingen är det största hindret. Den allt mer privatiserade bostadsmarknaden är ett annat. Allt fler kan i dag göra stora vinster på försäljningar av ägda lägenheter, och allt större grupper blir beroende av allt större lånesummor för sitt ordinära boende. De privata byggoch fastighetsbolagen har stärkt sitt grepp över marknaden och blir svåra att få bort. Utvecklingen under de allra senaste åren med en kraftig minskning av bostadsproduktionen — en så kraftig minskning att det i dag talas om bostadsbyggandets sammanbrott —, en stark reducering av det allmännyttiga och kooperativa byggandet och en mycket stark ökning av byggnadsoch hyreskostnaderna, inger verkligen allvarliga farhågor för 1980-talet. Vi har under senare år fått problem och inslag i bostadspolitiken som inte låter sig förenas med de sociala målsättningar på vilka modern bostadspolitik har byggts upp under ganska stor politisk enighet. Ett stort antal människor kan inte få den bostad de skulle behöva, bl.a. beroende på att fördelningen av de samhällsresurser som satsas på boendet alltmer går till oredovisade skattesubventioner och obeskattad värdestegring. Bostadsbyggandets omfattning och inriktning tillsammans med de stora hyreshöjningarna är det som man nu främst måste ta itu med om vi inte skall få ett läge som måste betecknas som minst sagt katastrofalt — för samhället och för hyresgästerna. En kraftig ökning av nyproduktionen är ett måste, och produktionen måste stimuleras genom billiga pengar, genom ökade riktade samhällsinsatser till flerfamiljshus/hyreshus, där huvuddelen av produktionen skall ske i allmännyttig regi och med upplåtelse i form av hyresrätt. Även småhusen måste i ökad utsträckning byggas för upplåtande med hyresrätt. Också saneringen av det äldre bostadsbeståndet måste stimuleras, även här främst i allmännyttig regi, inte minst för att begränsa den privata spekulationsmarknad, till stor del finansierad med skatteavdrag, som nu förekommer. Insatserna för miljöförbättringar måste också ökas, bl.a. som ett led i bekämpandet av social utslagning och för att göra hyreshusboendet mer attraktivt. I diskussioner om ökat bostadsbyggande och stimulansåtgärder för en annan inriktning av bostadsproduktionen hänvisas från regeringshåll ofta till att det närmast ankommer på kommunerna att svara för bostadsförsörjningen.

Jag tror, herr talman, att det är viktigt att betona samhällets ansvar för att bostadspolitiken inte ytterligare försämras, utan att det gäller att föra en bostadspolitik som är förenlig med tanken att bostaden är en social rättighet. Staten har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen. I detta ligger ett ansvar för att villkor skapas — genom finansiering, beskattning och övrig lagstiftning — för att nyproduktion, sanering och ombyggnader av bostäder kan ske i tillräcklig omfattning och ge en god miljö. Detta ansvar kan inte regeringen springa ifrån. Det är ett faktum att där ansvaret ligger måste det ligga, och då måste man ta och känna ansvar. Hyreshöjningarna måste stoppas, och på sikt måste hyrorna sänkas. En omfördelning av bostadssubventionerna måste göras genom att medel från ägarsektorn överförs till hyressektorn. Ett särskilt riktat statligt stöd måste införas till de kommunala bostadsföretagen, exempelvis i form av ränteoch amorteringsfria tilläggslån. Andra åtgärder som måste till är effektivt prisstopp och prissänkningar på byggnadsmaterial, minskad eller slopad moms på bostadsbyggandet, sänkt eller slopad fastighetsskatt på allmännyttiga fastigheter, fortsatta underhållsoch hyresförlustlån och avskrivning av tidigare lån till allmännyttan, lägre ränta och längre amorteringstider på allmännyttans bostadslån. Detta behövs i avvaktan på mer långsiktiga åtgärder mot all spekulation och alla orättvisor på bostadsmarknaden. Ett år efter det senaste valet tävlar ånyo riksdagspartierna, utom vänsterpartiet kommunisterna, om att tala om hur väl man vill landets villaägare. Man utfärdar nya ”fribrev” och kastar fram nya förslag för att lindra verkningarna av den förestående fastighetstaxeringen. Vpk står kvar vid sin uppfattning att det finns en betydande orättvisa mellan olika upplåtelseformer, där ägandet av bostaden har gynnats. Den orättvisan måste tas bort. Det går inte att klara den uppgiften om allt skall förbli vid det gamla eller om bara ganska små förändringar vidtas. Orättvisorna i boendet måste bekämpas. Ekonomisk rättvisa skall enligt vår mening åstadkommas utan hänsynstagande till valtaktik och marginalväljarspekulationer. Orättvisorna skall avskaffas, inte genom att boendet för vanliga småhusägare med normaleller låginkomster fördyras. Detta skall ske genom ett ökat stöd till hyresboendet, på bekostnad av spekulanter och fastighetshajar, höginkomsttagare och förmögna villaägare med stora och dyra hus. Den kategori villaägare som bara utgör drygt en fjärdedel men som tillgodogör sig tre fjärdedelar av de skatteavdrag och subventioner — som uppgår till omkring 10 miljarder kronor per år — måste vara med och betala en omfördelning! Nej, orättvisorna måste bort genom att man gör slut på alla vinstoch spekulationsintressen på bostadsmarknaden — i alla led från marken till det färdiga huset. Småhusägare, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare har ett gemensamt intresse av detta. Det är bara privata bank-, markoch byggintressen som tjänar på att nuvarande förhållanden får fortsätta och att man spelar ut olika bostadskonsumenter mot varandra. Herr talman! I den borgerliga regeringens sparplan föreslås olika åtgärder som direkt försämrar förhållandena på bostadsmarknaden. Upptrappningen — den årliga höjningen — av den garanterade räntan är en sådan åtgärd. En försämring av bostadsbidragen till ensamstående föräldrar, till studerande ungdomar och pensionärer är en annan punkt. Sänkningen av kommunernas statsbidrag till bostadsbidrag och avvecklingen av lånen till kommunala markförvärv är en tredje försämringsåtgärd. Det enda recept för att begränsa hyreshöjningarna som regeringspartierna har tycks vara att ombilda hyreslägenheter till ägarlägenheter, att sälja ut allmännyttans bostäder till enskilda, vilket innebär att också hyreslägenheterna blir föremål för spekulation och handel. Kraven på att stoppa hyreshöjningarna och på ekonomisk rättvisa i boendet avvisas med hänvisning till att alla måste ges möjlighet att äga sin bostad och att de kan lösa alla problem och ge inflytande. Vad man då undviker att tala om är bl.a. att en sådan utveckling ökar åtskillnaden i boendet. Det betyder ökade svårigheter för ungdomar, invandrare, låginkomsttagare och andra betalningssvaga grupper. De kvarvarande hyreshusen blir bostäder för de människor som redan tidigare har det svårt, och höginkomsttagarna som kan betala inträdesbiljetten till ägarlägenhet får de lägsta boendekostnaderna. Stat och kommun får minskade inkomster genom att antalet människor med ränteavdrag ökar. Den svarta och grå arbetsmarknaden och kreditmarknaden med kvittolösa svartjobb kommer att öka, liksom spekulationen och handeln med bostäder. Den enda garantin för verkligt boinflytande och demokrati i boende utgör samhällsägda bostäder, där man inom hyresrättens ram successivt överför alltmer av bestämmanderätten i boendet på hyresgästerna, medan ägandet och den ekonomiska administrationen ligger kvar hos kommunerna och deras bostadsföretag. Lars Werner tog i början av denna debatt bl.a. annat upp den borgerliga regeringens bostadspolitiska misslyckande och frågan om ett bostadspolitiskt krisprogram för att komma ur den nuvarande situationen. Ett sådant program måste innehålla sådana åtgärder som jag här gett exempel på i mitt anförande. Men det är bråttom! För varje dag, vecka och månad som går utan kraftåtgärder från statsmakternas sida förvärras läget och försämras möjligheten att snabbt få en återgång till en social bostadspolitik. Mest bråttom är det med ett riktat statligt stöd till allmännyttan, en ökad bostadsproduktion och ett förändrat finansieringssystem. Birgit Friggebo finns inte här, såsom jag sade inledningsvis. Jag hoppas ändå att det finns någon från den borgerliga regeringen som har någon synpunkt att ge på de problem som nu förestår på bostadsoch hyresmarknaden.

Herr talman! I likhet med Tore Claeson måste jag starta med att beklaga att Birgit Friggebos bänk är tom i år liksom i fjol, när vi ville diskutera bostadspolitik med regeringen. Hon kan förstås ha blivit sjuk, och i så fall är frånvaron försvarlig. Men om hon inte är det måste det ligga någonting i att hon inte finns i kammaren, och det kan man spekulera om. Det är möjligt att Birgit Friggebo har skäl för att inte vilja diskutera bostadspolitik med företrädare för oppositionen. Eftersom mitt anförande är utformat för att ge möjlighet till en diskussion med bostadsministern om de näraliggande problemen på bostadsmarknaden —de just nu pågående hyresförhandlingarna — borde jag logiskt sett ha strukit mig från talarlistan. Men jag anser att problemen är så stora och viktiga för så många svenskar att åtminstone protokollet skall få notera frågeställningarna. Jag får väl söka andra möjligheter att nå Birgit Friggebo för att få en diskussion till stånd. Jag skall dock — eftersom tiden är långt framskriden — begränsa min medverkan i den här debatten till en enda fråga som är näraliggande, och det är förhandlingarna om 1981 års hyror. Det är mycket hårda förhandlingar som har startat runt om i landet. Den höga inflationen och ett snårigt och orättvist system för samhällets stöd till olika boendeformer är några av faktorerna, det oftast starkt eftersatta underhållet av bostadsbeståndet en annan. I sparplanen, som presenterades för riksdagen för några dagar sedan, aviserar bostadsministern i sitt avsnitt att ett förslag till nya regler för räntebidrag skall komma senare i höst, och hon har där angett fyra som hon säger allmänt omfattade krav på bostadsfinansieringen. Det är numera ett faktum att dessa krav i allt mindre omfattning uppfylls med de nuvarande reglerna i finansieringsoch skattesystemet. Följden av de senaste årens politik har blivit ökade orättvisor på bostadsmarknaden, mellan olika upplåtelseformer, mellan bostäder byggda vid olika tidpunkter och mellan boende med olika inkomster. Det pågår också en gigantisk omfördelning av förmögenheter till de bättre ställdas förmån på bostadsmarknaden. Ett av de fyra krav som Birgit Friggebo har nämnt är att finansieringssystemet skall ge förutsättningar för rimliga boendekostnader i förhållande till betalningsförmågan, både i nyproduktionen och i det äldre bostadsbestån Enligt min mening hade vi vid mitten av 1970-talet nått en bra bit på väg mot en hygglig relation mellan hyror och löner. Men efter år 1976 har det skett en mycket hastig försämring, och i dag får en medelinkomsttagare betala nära en fjärdedel av sin lön i bostadskostnad. Kravet på en rimlig relation mellan boendekostnad och betalningsförmåga uppfylls inte med dagens hyresnivåer, varken i nyproduktionen eller i det äldre bostadsbeståndet. Inför nästa år hotas nu hyresgästerna av nya, skyhöga höjningskrav. Från SABO har man gjort en prognos som slutar på en mer än 20-procentig hyreshöjning. I pengar betyder det en höjning av hyran med över 200 kr. i månaden för en vanlig trea med en bostadsyta på 75 kvadratmeter. Det är, herr talman, hyreshöjningar som man inte ens i sin vildaste fantasi kan tänka sig att den förestående lönerörelsen skall kunna täcka in. Från hyresgäströrelsens sida har man riktat uppmärksamheten på att en betydande del av de poster som ingår i SABO:s prognos är helt beroende av politiska beslut i denna kammare och beslut i regeringen. Bostadsministern har i höst i olika sammanhang ställt i utsikt vissa möjligheter till ett nytt underhållslån för år 1981. Hyresgäströrelsen har tagit emot detta besked positivt men också starkt understrukit att en sådan åtgärd inte är tillräcklig för att man skall kunna begränsa hyreshöjningarna till en något rimligare nivå. Man har därför föreslagit ytterligare åtgärder, som skulle kunna rymmas inom ramen för en istort sett oförändrad subventionsnivå. Ett exempel är att statsmakterna skulle avstå från att höja den garanterade räntan i det befintliga hyreshusbeståndet, vilket inte innebär krav på nya subventioner utan endast att redan förekommande sådana skulle kvarstå. Ett annat förslag är att regeringen skulle avstå ifrån att genomföra en förväntad höjning av bostadslåneräntan. Det är en åtgärd som enligt hittillsvarande praxis brukar följa på höjningar av den långa låneräntan men som inte med någon naturbundenhet måste vidtas, speciellt inte i en situation där man måste söka alla möjligheter att underlätta förhandlingarna på hyresmarknaden. Bostadsministern säger i sin del av sparplanen att hon i en senare proposition tänker återkomma beträffande utformningen av räntebidragen. Den inriktning som hon anger tyder på en i stort sett oförändrad subventionsnivå för hyreshusbeståndet. Det är emellertid oklart om det också innebär att de av hyresgäströrelsen ställda kraven på ytterligare åtgärder för att dämpa hyreshöjningarna kan komma att tillgodoses inom den ramen. För landets hyresgäster och för deras förhandlare, som nu sitter mitt uppe i mycket besvärliga överläggningar om hyrorna för nästa år, borde bostadsministern ha ställt upp i dag och givit besked i dessa frågor och i andra som hade kunnat ställas. Men, herr talman, vi får väl försöka leta reda på Birgit Friggebo på någon annan plats än i detta hus och höra vad hon har att säga.

Herr talman! Småhusboendet — en realitet för hundratusentals medborgare men ännu en dröm för tiotusentals familjer — utsätts numer för allt hårdare attacker från olika håll. Det finns de som hävdar att vi byggt och fortfarande bygger för många småhus. 72 70 av de nya lägenheterna är i småhus medan 28 7 är i flerbostadshus. ”Småhuset var 70-talets dominerande boendeform och nu är det hög tid att tänka om”, säger man. Enligt min uppfattning bygger vi inte alls för många småhus. Småhusproduktionen har under de senaste tio åren pendlat på en nivå mellan 35 000 och 40 000 lägenheter per år. Småhuset har inte dominerat 1970-talet. Det har byggts nästan exakt lika många lägenheter i småhus som i flerbostadshus, nämligen 400 000. Detta måste anses vara alltför litet både i absoluta tal och i relation till flerbostadshus. Åtminstone om man som jag förordar att bostadsproduktionen bör anpassas så att den enskilde bostadskonsumenten kan få den bostad han eller hon önskar. Det är dessutom så att andelen småhus av det totala bostadsbeståndet är lägre i dag än för 15 år sedan. 1965 utgjorde den 45 90 mot endast 42 0 i dag. Även om efterfrågan på småhus har kunnat tillgodoses i vissa kommuner är trycket som helhet fortfarande mycket stort. Exempelvis har de olika bankerna tiotusentals bosparare i sina husköer. En ofta bortglömd faktor är att en hög småhusproduktion är till glädje även för dem som efterfrågar en flerbostadslägenhet. Många av dem som flyttar in i de nya småhusen kommer ju från flerbostadshus, och i alla dessa fall resulterar det nya småhuset i en ledig lägenhet. De ledigblivna lägenheterna är ofta attraktiva, mindre och belägna i efterfrågade områden. Den stora efterfrågan på småhus beror naturligtvis på att majoriteten av medborgarna vill äga sin bostad och att småhuset är en utomordentligt bra boendeform — inte minst för barnfamiljer. En del av dem som attackerar småhusboendet framhåller att det motverkar en ökad jämställdhet mellan könen. De som hävdar detta har mycket liten kontakt med verkligheten. I småhushushållen sköter man både hem, hus och täppa. Om de uppgifterna inte fördelas på ett rimligt sätt eller så att förvärvsarbete omöjliggörs — ja, då är det hushållsmedlemmarna och inte boendeformen som sådan som skall klandras. Det framhålls också att ett ökat småhusboende i glesbygd, där möjligheterna till förvärvsarbete är begränsade och pendling till närbelägna tätorter ofta är en nödvändighet, motverkar jämställdheten genom att kvinnan tvingas stanna hemma. Ja, inte skulle situationen bli bättre om man i stället byggde flerbostadshus. Det är glesbygdsboendet som sådant som kan medföra svårigheter att få förvärvsarbete. Å andra sidan bidrar ett ökat glesbygdsboende till att bevara en levande landsbygd. Enligt min uppfattning skall stat och kommun så långt det är möjligt överlåta till den enskilde medborgaren att själv avgöra var han vill bo. Herr talman! De allmännyttiga företagen har i år presenterat hyreshöjningskrav på i genomsnitt 35 kr. per kvadratmeter. Hyreskraven motsvarar en höjning av hyresgästernas boendekostnad med 22,5 96. Under de senaste åren har SABO-företagen i genomsnitt fått ut 8,7 Z0 per år i hyreshöjningar. Om årets förhandlingar skulle ge motsvarande resultat, stannar hyreshöjningen vid 13:20 kr. per kvadratmeter. Det skulle dock leda till ett underskott i de allmännyttiga företagens verksamhet på ca 1 miljard kronor. Det är möjligt att avtalen kommer att sluta på en högre nivå än under de senaste åren. Men sannolikheten är ändå stor att bostadsföretagens underskott blir betydande. Detta bäddar för krav på ökade statliga subventioner från de allmännyttiga företagens sida. Alternativet är att företagen praktiskt taget måste upphöra att reparera fastigheterna, vilka redan har ett eftersatt underhåll. Från olika håll, bl.a. från Hyresgästernas riksförbund, har framförts att riksdagen måste lyfta bort en del av hyreshöjningskraven genom ökade statliga subventioner. Vi har hört det även här i kammaren i dag. Men med hänsyn till det kärva ekonomiska läge som Sverige befinner sig i, är detta inte möjligt och godtagbart, menar jag. Med subventioner skjuter man bara problemen framför sig. Återhållsamheten måste slå igenom också på boendeområdet. Andra lösningar än ökade subventioner måste sökas. Hyresgästernas riksförbund har hävdat att ökade subventioner till hyresbostäderna skall betalas genom ökade pålagor på småhusägarna. Vi moderater avvisar bestämt en sådan tanke. Jag vill dessutom framhålla att det enligt min uppfattning är mycket olyckligt att spela ut den ena gruppen mot den andra. Det är fel att sänka boendekostnaderna för en grupp genom att höja dem för en annan! Herr talman! En viktig anledning till de allt högre hyrorna i flerbostadshusen är de snabbt ökande driftoch underhållskostnaderna. De rena driftkostnaderna i flerbostadshusen har ökat med 14-17 96 per år under en femårsperiod. Detta fenomen uppträder på alla serviceområden i samhället. Hyresformen är en dyr boendeform. Hyresgästen får betala — och betala dyrt —- för den service som bostadsföretaget tillhandahåller. Egnahemsägarna däremot utför det mesta underhållsarbetet själva och kan då hålla kostnaderna nere. Som jag nyss framhöll är varken ytterligare belastning av statsbudgeten eller omfördelning av kostnaderna från de småhusboende till de hyreshusboende någon lösning på de allmännyttiga bostadsföretagens dåliga ekonomi. Dessa företag måste själva ta ansvar för att reda upp sin ekonomiska situation. Den besparingsmöjlighet som ligger i att man överför en del av bostäderna ide allmännyttiga företagen till bostadsrättsföreningar måste tas till vara. En sådan övergång kan inledas omedelbart. En lämplig strategi vid övergång till bostadsrätt kan vara att kombinera överlåtelse av de sämre delarna av bostadsbeståndet med överlåtelse av bättre fastigheter, där ett direkt ekonomiskt utbyte kan uppnås. Varje åtgärd som medför ökad användning av bostadsrättsformen innebär en förändring till det bättre. Inte minst gäller detta de områden som i dag kännetecknas av segregationsproblem. Olika undersökningar redovisar samstämmigt människors önskan om ett eget hem. Jag har här exempelvis en artikel från tidningen Arbetet av den 31 juli i år där rubriken lyder: ”Nio av tio vill äga sin bostad.” Av artikeln framgår att en undersökning visar att mer än hälften av hyresgästerna vill bo i egen villa. På andra plats kommer önskan att i stället få bo i lägenhet med bostadsrätt. Den ansvarige för undersökningen, Sten Hultgren, framhåller för Arbetet: ”Det är tydligt att ägandet är viktigt för trivseln vad gäller både villor och lägenhet. De tillfrågade anser att man lättare och hellre kan satsa på den personliga trivseln om man äger sin bostad.” Det heter vidare: ”Det näst populäraste boendealternativet är bostadsrättslägenhet. Om ”marknadskrafterna” släpptes helt lösa skulle hela 92 procent av befolkningen bo i bostad som de själva ägde.” Jag vill inte svära på att siffran 92 96 är den rätta. Det spelar heller ingen roll om det är 92 eller 85 70. Det väsentliga är att tiotusentals hyresgäster inget högre önskar än att få överta sin bostad med bostadsrätt. Den möjligheten bör de få. Vid en omfattande övergång från hyresrätt till bostadsrätt aktualiseras naturligtvis en rad praktiska frågor. Dessa bör kunna lösas genom medverkan såväl från HSB och Riksbyggen som från de enskilda organisationer som verkat på bostadsrättsmarknaden under senare år. Här finns god kunskap och omfattande erfarenhet av denna typ av förändring av förvaltningsform. Företagen bör själva arbeta med att bilda bostadsrätter, i första hand i de områden där man har konkreta problem. Det är ofta frågan om stora bostadsområden med hus som byggdes i slutet av 1960-talet utan särskilda krav på bostadsmiljön. Bostäderna är här genomgående upplåtna med hyresrätt. Områdena har ofta socialt kommit att få en negativ stämpel. Ekonomiskt utgör detta bostadsbestånd en belastning för företagen, bl.a. genom ett stort underhållsbehov. Om delar av beståndet överläts till de boende skulle den ekonomiska belastningen på bostadsföretagen kunna minskas. För de boende skulle övergång till bostadsrätt vara attraktiv. Krav på kontantinsats vid övertagande av bostäderna skulle knappast behöva ställas. De boende skulle själva kunna kontrollera underhållsoch reparationskostnader på ett helt annat sätt än i dag. En sådan övergång till bostadsrätt skulle kunna få direkt positiva sociala konsekvenser. Dessutom skulle denna övergång till bostadsrätt kunna bidra till att sanera hyresföretagen och på så sätt förstärka möjligheterna för de kvarvarande hyreslägenheterna att bestå. För att en övergång till bostadsrätt direkt skall kunna medverka till att lösa de närmaste årens ekonomiska problem erfordras att de allmännyttiga företagen också överlåter attraktiva delar av sitt bostadsbestånd. Man kan där räkna med en hygglig kontantinsats från de boende som övertar sin lägenhet. Härigenom får företagen direkta likvida tillskott. Herr talman! Det kommer alltid att finnas människor för vilka hyresform ärattraktiv. Det kan gälla studerande eller andra som vistas under en kortare period på en ort, äldre som inte har lust eller ork att äga sin bostad utan som vill köpa den högre servicegrad som en hyreslägenhet erbjuder, osv. Men vi skall komma ihåg att hyresformen är den dyraste och mest exklusiva boendeformen. Hyresformen bör ses som ett komplement till den normala upplåtelseformen ägande-bostadsrätt. Det råder ingen tvekan om att tiotusentals hyresgäster inget högre vill än att ta över det hus de bor i. Man vill bestämma själv. Om en sådan förändring samtidigt kan leda till att de många hyresgäster som även i framtiden föredrar att bo i hyreslägenhet kan få väsentligt lägre hyreshöjningar än i dag — ja, då vore enligt min uppfattning mycket vunnet.
Herr talman! Det vi nu har hört är ett uttryck för moderaternas syn på bostadspolitiken. Dess värre har de tydligen fått alltmer att säga till om inom den borgerliga regeringen också då det gäller bostadspolitiken. Tidigare har det i stort sett rått en bred enighet mellan de olika partierna i riksdagen med undantag av moderaterna. De har skilt sig från de övriga partierna när det gäller den sociala inriktningen på bostadspolitiken. Nu kan vi konstatera att moderaterna i vissa delar lyckats förmå de bägge andra partierna i den borgerliga regeringen att försämra bostadspolitiken på en rad områden. Jag skall av tidsskäl inte gå närmare in på dem. Knut Billings anförande andades belåtenhet i stort, men han tycker att det byggs för litet småhus och helst skall marknadskrafterna släppas lösa. Vi får nog be Gud bevara oss för en sådan bostadspolitik, Knut Billing. Om vi skall tänka oss att för framtiden klara bostadsförsörjningen för det svenska folket, är det nödvändigt att samhället har det avgörande inflytandet på bostadspolitikens område. Det finns, som jag tidigare sade, ingen annan riktig grund för att på sikt skapa verkligt boinflytande och boendedemokrati än samhällsägda bostäder. Det står inte alls i motsättning till hyresgästernas möjligheter att själva få bestämma i alla avgörande frågor som gäller boendet. Det finns inget som talar för att en utbyggnad av boendedemokratin och boendeinflytandet inte går att realisera inom ramen för hyresrätten.

Relationerna mellan småhus och flerfamiljshus har förändrats radikalt under 1970-talet. Från ungefär en fjärdedel småhus och tre fjärdedelar flerfamiljshus har det blivit precis omvända proportioner. Vad vi måste eftersträva är att komma tillbaka till de proportioner som rådde förut.

Herr talman! Vad vi fick höra i Knut Billings inlägg var ägandets lov, som besjöngs i alla tonarter. I hans anförande märkte jag också tydligt den ovilja han har mot hyresgästernas organisation, mot boendet i hyresbostäder över huvud taget. Jag skall fatta mig mycket kort och ta upp bara några punkter. Hyresgäströrelsen kräver att subventionerna skall öka, sade Knut Billing. Vad vi har sagt från hyresgäströrelsens sida är att i den nuvarande ekonomiska situationen, som är ytterst bekymmersam, kanske det bara är möjligt att få oförändrat samhällsstöd. Då vill vi ha en omfördelning av stödet inom den nuvarande ramen, så att de som äger sina bostäder och i dag får nästan två tredjedelar av samhällets subventioner får maka åt sig litet grand och en större del går till hyresgästerna. Det är ju så, vilket inte framgick av Knut Billings inlägg, att ju högre inkomster man hår, desto dyrare hus kan man skaffa sig, desto högre räntor får man på lånen, desto större blir underskottsavdragen och desto billigare bor man. Det är detta jag vänder mig mest emot i Knut Billings inlägg. Jag hoppas verkligen att hans åsikt inte är förhärskande inom regeringen och bostadsdepartementet, för då går vi en kuslig tid till mötes. Herr Billings förslag att de bästa bitarna ur bostadsbeståndet skulle säljas ut skulle också innebära att vi fick en ökad segregation i boendet. Det är bara de som har bäst ställt som kan vara med i den bjudningen. Kvar blir de sämre bostäderna, och dit hänvisas människorna med de lägsta inkomsterna, de ensamstående och barnfamiljerna som inte har ekonomisk möjlighet att delta i köpandet. Herr talman! Det finns för samhället ingen dyrare form av boende än småhusboende. Jag behöver bara erinra om kommunernas kostnader för vatten, avlopp, gator och vägar, som är betydligt högre för småhusen per boende än för flerfamiljshusen.

Herr talman! Det är i och för sig inga nyheter att man från vpk:s sida inte är intresserad av att i ökad utsträckning överlåta till den enskilde att själv bestämma över sin bostadssituation. Så har det alltid varit.

Skall det någon gång åstadkommas en situation där den enskilde själv kan välja sin bostad, måste andelen ändras till fler småhus. I annat fall blir valfriheten en chimär. När det gäller Axel Andersson och underskottsavdragen kan jag inte underlåta att säga, att jag tycker att han och jag kunde förenas om att gemensamt kräva en sänkning av marginalskatterna. Det skulle vara det mest effektiva sättet att minska underskottsavdragens roll. Låt oss förenas i kampen för sänkta marginalskatter, Axel Andersson! När det gäller den ökade segregationen är det däremot precis tvärtom. Värst utsatta områden är de som byggdes på 1960 och 1970-talen med ensidig hyreshusproduktion. Om man där kan få över en del av hyresbeståndet till bostadsrätter, kommer detta att vara ett effektivt instrument att minska segregationen. Det borde vara elementärt.
Herr talman! Det borde också vara elementärt för Knut Billing att när han slänger ur sig en beskyllning att vänsterpartiet kommunisterna alltid strävat efter att söka minska inflytandet för den enskilda människan, han då åtminstone med ett exempel visar på när vi agerat på det sättet. Vet hut! Jag skulle vilja påminna Knut Billing om en sak. Det utgår f.n. ett samhällsstöd i olika former på ungefär 20 miljarder kronor till bostadssektorn. Av det stödet går ungefär 9,5 miljarder kronor till villaägarna i form av skatteavdrag. Det är något mer än vad landets 800 000 hyresgäster hos de allmännyttiga bostadsföretagen betalar in i hyror under ett år. Om alltså hyresgästerna hos de allmännyttiga bostadsföretagen i det här landet fick samma stöd som villaägarna får, skulle de kunna bo gratis i ett år. Det är ett faktum att stödet är av den storleksordningen. Resten av de 20 miljarderna utgår i form av räntegarantier och bostadsbidrag som kommer alla boende till del — såväl hyresgäster som egnahemsägare och bostadsrättsinnehavare. Detta illustrerar hur snett det är och vilka orättvisor som verkligen finns. Det minsta vi kunde begära är väl ändå att man erkände att det finns stora orättvisor på bostadsmarknaden och att man åtminstone var beredd att medverka till att minska dessa. Men det nämner man inte med ett enda ord från moderaterna. Tvärtom säger man: Bygg fler småhus! Sälj ut lägenheter! Ge fler människor möjlighet att skaffa sig äganderätt! Genom att spekulera, genom att använda bostaden som handelsvara, skaffar man sig således extrainkomster.
Herr talman! Knut Billing sade i sitt anförande att han önskade att allmännyttan skulle sälja ut de bästa bitarna av sitt bestånd. Det finns ingen anledning för mig att förlänga debatten genom att upprepa de sakuppgifter som Tore Claeson lämnade i sin replik. Jag instämmer därför bara i dessa uppgifter, som — såvitt jag kan förstå — är alldeles riktiga. Jag vill bara säga en sak: Knut Billing gjorde inga kommentarer till mitt tal om att det inte finns någon dyrare boendeform för samhället än småhusboendet. Hyresgästerna får genom kommunalskatten vara med och betala samhällets utgifter för den dyrare boendeform som en stor andel småhus innebär.
Herr talman! Det är i och för sig helt riktigt att avdragen under senare år har ökat väldigt kraftigt när det gäller räntor för egnahem. Men skälet till detta är till stor del den mycket snabbt ökade räntan. Observera att de villaägare som skulle ha så stor glädje av den ökade räntan får vara med och betala en del härav. Själva upplever de inte att deras boendekostnader på det här sättet har minskat. När de får sina lån omplacerade upplever de i stället att kostnaderna blir högre och högre. Sedan beträffande talet om de bästa bitarna, Axel Andersson, så-sade jag att man bör överväga att sälja ut dem. Jag sade också att man bör överväga att sälja ut de delar av bostadsbeståndet som finns i problemområdena från 1960-talet. Det är en kombination av dessa åtgärder som jag förespråkar. När det gäller de bästa områdena, t.ex. Stockholms innerstad, kommer åtgärderna att göra varken till eller från när det gäller att påverka integrationen. Men i de områden med ensidig hyresbebyggelse som kom till under 1960-talet skulle en övergång till bostadsrätt i viss utsträckning bidra till en minskad segregation.

Herr talman! Om vi skall kunna räta upp Sveriges ekonomi är den första förutsättningen att vi utnyttjar våra resurser. Vi har på många områden på grund av regeringens ovilja och oförmåga till handling illa utnyttjat våra resurser. Regeringen anser sig nu tvingad att tillgripa åtgärder som ofrånkomligen kommer att leda till det bekymmersammaste resursslöseriet vi känner — en ökad arbetslöshet. Genom det sparpaket som regeringen nu lagt på riksdagens bord söker man angripa konsekvenserna av en dålig hushållning med våra resurser med åtgärder som gör hushållningen ännu sämre. Samtidigt gör regeringens talesmän denna misshushållning med våra resurser till en dygd, ja, till själva livsluften för vår demokrati. Planlösheten i hushållningen — detta att regeringen inte skall lägga sig i — anses vara den nödvändiga stimulansen för dådkraften inom näringslivet. Men utvecklingen under senare år visar oss ju att dådkraften inom näringslivet i för stor utsträckning lyst med sin frånvaro och att planlösheten är en starkt bidragande orsak till att det går illa. Låt mig bara ta förhållandena inom skogsnäringen som exempel. Vi vet alla att vi har framför oss en situation med svåra anpassningsproblem för vår skogsindustri. Vi vet vilken betydelsefull roll skogsnäringen spelar i vårt land. Den ger arbete åt ca 200 000 människor. Räknar vi in alla som har arbete som är beroende av skogsbruk och skogsindustri så rör det sig om ca 300 000. Skogen och skogsprodukterna svarar för en fjärdedel av landets exportinkomster men väger ännu tyngre i våra utlandsaffärer därför att nästan hela exportvärdet från skogsnäringen är rent exportnetto. Skogsnäringen spelar en utomordentligt stor roll ur regionalpolitiska synpunkter, eftersom den skapar sysselsättningstillfällen i områden där andra verksamheter har svårigheter att hävda sig. Omkring tusentalet orter är mer eller mindre beroende av skogsindustrin. Om vi hushållar väl med den förnyelsebara resurs som skogen utgör så är den en av våra bästa tillgångar. Tvingas vi lägga ned skogsindustrier betyder detta i många fall svåra regionalpolitiska problem och dåligt utnyttjade befintliga resurser i våra samhällen. Mot den här bakgrunden har vi socialdemokrater år efter år krävt ett handlingsprogram för hela skogsnäringen för att slippa en planlös utslagning av skogsindustrin, ett handlingsprogram för att främja god hushållning med de värdefulla resurser vi har i vår skogsnäring. Regeringen har vägrat att ta fram ett sådant samlat program. Man vill inte tillsammans med företag och fackliga organisationer försöka styra utvecklingen. Man förlitar sig på marknadskrafterna. Man har ställt miljardbelopp till förfogande för att rädda konkurshotade skogsägarindustrier utan att i ett handlingsprogram skapa garantier för att pengarna utnyttjas för att trygga sysselsättning och regionalpolitiska mål i samhällsutvecklingen. Man har utan att ingripa accepterat att människor blir arbetslösa och att vi förlorar miljardbelopp i vår sågverksindustri på grund av att vissa skogsägare inte avverkar i rimlig omfattning. Avverkningsmogen skog får stå medan skogsindustrin förlorat möjligheterna att utnyttja rådande högkonjunktur för att bättra på sin ekonomi, försvara sin ställning på marknaden och rädda värdefulla sysselsättningstillfällen. Vissa av dessa skogar är överåriga. Det innebär att de nått en sådan ålder att tillväxten kulminerat. Det innebär i sin tur att markens produktionsförmåga utnyttjas dåligt och att risken för skador ökar mycket kraftigt när sådan skog inte avverkas. Det innebär en dålig hushållning med skogen och skogsmarken som naturresurs. Det innebär att vi skärper bristen på råvara framöver. Men mot denna misshushållning vägrar regeringen att ingripa. Den svenska skogsindustrins akilleshäl i konkurrensen på världsmarknaden är råvarupriserna. En okontrollerad prisbildning ger oss häftiga språng i prisutvecklingen, desorganiserar marknaden med en orationell virkesförsörjning och planlös utslagning i skogsindustrin som följd. Vi har krävt att regeringen, med hänsyn tagen till den bristande balansen vi har framöver mellan tillgång på råvara och industriell kapacitet, skulle ingripa för att få till stånd långsiktiga virkesavtal för att motverka de orimliga konsekvenser vi upplever av nuvarande ordning. I stället accepterar regeringen att Södra Skogsägarna nonchalerar redan upprättade virkesförsörjningsavtal. I anslutning till att staten gick in som delägare i Södra Skogsägarna skrevs ett sådant avtal. Avtalet skulle garantera bolaget virke, samtidigt som skogsägarna i föreningen skulle garanteras avsättning. Avtalet innehöll normer för prissättningen på virke. Innebörden av dessa normer var att Södra Skogsägarna, bolaget och föreningen skulle avvakta vilka priser som etablerades på marknaden innan man träffade sina överenskommelser. Avsikten var naturligtvis att man skulle undvika att bolaget och föreningen träffade avtal som oskäligt gynnade Södras Skogsägare och som skulle bli styrande för utvecklingen på marknaden i övrigt. Man satte ut ett datum, den 31 oktober, när bolaget och föreningen skulle kunna inleda prisförhandlingar därest ingen central överenskommelse på virkesmarknaden hade träffats. IT höstens prisuppgörelse har Södra Skogsägarna långt före detta datum och innan den övriga virkesmarknaden etablerat priserna för säsongen 1980-1981 gått ut med kraftiga prishöjningar som därefter har styrt prisutvecklingen på hela virkesmarknaden i södra Sverige. I norra och mellersta Sverige har priserna på sågtimmer höjts med ca 40 kr. per kubikmeter i höst. Södra Skogsägarna har genomfört mer än dubbelt så stora höjningar. Priset på det grövsta timret hart.o.m. höjts tre gånger så mycket, med 120 kr. per kubikmeter. Man utnyttjar den svåra bristen på sågtimmer i södra Sverige till att suga ut det som finns av betalningsförmåga i sågverken. Det här sker inför en nedgång i efterfrågan på trävaror som gör att sågverken knappast kan kompensera sig genom prishöjningar. Man bäddar därmed för kraftiga utslagningar och sysselsättningsproblem i sågverken i vinter. Uppgörelsen innebär självfallet också att boendekostnaderna kommer att stiga. Detta sker i en situation när regeringen med svångremspolitik och hårda bud mot löntagare, pensionärer och låginkomsttagare påstår sig bekämpa inflationen. De pengar staten har satt in i skogsindustrin vandrar bildligt talat över i skogsägarnas fickor, medan Södra Skogsägarnas industrier redovisar stora förluster. Skogsnäringen är ett exempel på hur regeringen genom att tillåta grov misshushållning med våra resurser förvärrar landets ekonomiska problem. De här förhållandena kan inte rättas till genom regeringens sparpaket. Misshushållningen med resurserna inom skogsnäringen kommer att fortsätta. Det är genom att angripa problemen i näringen vi kan bidra till att förbättra landets ekonomi, inte genom att låta problemen i näringen bestå. Det innebär bara att vi ökar bekymren för framtiden. Erfarenheten av de borgerliga regeringarnas hantering av skogsnäringens problem ger oss goda skäl att uttala vårt misstroende mot regeringens vilja och förmåga att lösa landets problem med hela folkets bästa för ögonen. På miljöpolitikens område radas försummelserna upp på löpande band. Produktkontrollen får inte det stöd från regeringen som den behöver för att utvecklas till ett effektivt skydd för människor och miljö. Besluten om var och hur det miljöfarliga avfallet skall tas om hand bara skjuts på framtiden. Hela denna betydelsefulla hantering befinner sig i en situation som måste betraktas som katastrofal. SAKAB kommer inte ur fläcken på grund av regeringens handlingsförlamning. Den proposition om en skärpt miljöskyddslagstiftning som vi väntar oss att få i höst tycks också vara i farozonen. Risken för att allt fler Teckomatorpskandaler får sin upprinnelse i regeringens oförmåga att handla är uppenbar. Jag har velat anföra detta för att nämna bara några exempel på misshushållningen på detta område. Regeringen tror sig kunna lösa de problem vi har inom näringslivet genom att dra ner insatserna på den offentliga sektorn. I Sörmland genomförde vi för en tid sedan på länsstyrelsens uppdrag en näringslivsutredning. Motivet för denna utredning var den oro vi känner inför det faktum att en så stor del av arbetstillfällena i länet finns i industribranscher som bedöms ha en ogynnsam prognos. I utredningen satt representanter från alla de tre borgerliga partierna och från socialdemokraterna. Vi var ense om att ett övergripande mål såväl ur landets som ur länets synpunkt måste vara att länets befintliga resurser i arbetskraft och väl utbyggda samhällen för industriell verksamhet måste tillvaratas och att de nödvändiga förändringarna inom näringslivet skall ske i socialt acceptabla former. Utredningen redovisade 55 åtgärdsförslag för att uppnå dessa mål, och förslagen var grupperade kring några huvudområden som bedömdes vara av väsentlig betydelse för att få fart på utvecklingen. Enhälligt kunde vi konstatera att en rad av dessa åtgärder krävde ökade insatser från samhällets sida. Skall vi effektivare kunna utnyttja vår befintliga industriella kapacitet och utveckla den ytterligare måste samhället gå in med ökade insatser i form av en aktiv industrioch näringspolitik, åtgärder inom forskning, utbildning och service samt inte minst åtgärder till stöd för småföretagarna. Självfallet skall vi eftersträva en god hushållning med resurserna även inom den offentliga sektorn. Men den ensidiga attack som regeringens företrädare riktar mot den offentliga sektorn faller platt till marken när man sätter sig ner och synar vad vi i verkligheten behöver göra för att få fart på utvecklingen igen. Huvuduppgiften måste vara att genom en aktiv näringsoch industripolitik utnyttja våra resurser. Som företrädare för ett län med tunga enheter inom såväl handelsståls-, som specialstålsindustri vill jag med särskild skärpa understryka nödvändigheten av att regeringen tar sitt ansvar för att SSAB fullföljer de planer som riksdagen uttalat sig för, men också för att vi får ett mera samlat grepp på specialstålsindustrins möjligheter till utveckling i stället för den misshushållning med landets resurser inom denna industri som utvecklingen tenderar till.

Herr talman! Den svenske bonden framställs stundom av andra grupper i samhället som en symbolfigur för frihet och självständighet i sitt arbete. Således kan han i jämförelse med mindre företagare lätt tänkas vara den som tämligen oberoende kan disponera sitt företag och dess produktion och ändå vara säker på en trygg avsättning. Från mera renodlad löntagarsynpunkt torde bondens oberoende i sin dagliga gärning närmast framstå som ett idealiskt tillstånd, nämligen att själv bestämma när arbetet börjar och slutar, när raster skall läggas in och rent av när en halv dag för jakt eller annan ledighet kan tas ut. Jag vill, herr talman, under några minuter rikta uppmärksamheten på några förhållanden som är av betydelse för den svenske bonden i hans yrkesutövning och som kanske inte helt stämmer med omgivningens idealbild. Jordbrukets lönsamhetsproblem stör absolut idealbilden. Låt mig då erinra om den olika syn som å ena sidan regeringspartierna och å andra sidan socialdemokraterna hade beträffande det lämpliga i den fokusering av inkomstmålet för brukaren som fanns i jordbruksministerns proposition om jordbrukspolitiken hösten 1977. för framskjuten plats. Man förmenade att inkomstmålet hade getts en sådan ställning att andra mål, såsom effektiviteten och den mera övergripande målsättningen om produktion av bra och billiga livsmedel, hade kommit i skymundan. Det är väl inte så ofta som verkligheten så snabbt korrigerar felaktiga antaganden som i detta fall. Situationen i dag för Sveriges jordbrukare är problemfylld, framför allt av det skälet att svenskt jordbruk är inne i en vikande lönsamhetstrend. Vi diskuterade således under vårriksdagen i år hur den ekonomiska situationen för särskilt svårt drabbade framför allt yngre och nya jordbrukare skulle kunna förbättras. Utan att man närmare går in på den diskussionen nu ger den ändå en bra påminnelse om att den socialdemokratiska farhågan från 1977 om att jordbrukspolitikens mål innehöll för starka krav beträffande jordbrukets lönsamhet var överdriven. Således kan jag till Svante Lundkvist, som sitter här i kammaren, bara säga att det meningsutbyte vi den gången hade var ett meningsutbyte helt i onödan. Verkligheten har gett regeringspartierna rätt på den punkten. Det är viktigt att vi nu koncentrerar våra krafter, oberoende av partitillhörighet, på att finna lämpliga former för att återge svenskt jordbruk den lönsamhet som både brukaren och samhället är mest betjänta av. Härvidlag är det inte minst viktigt att den förestående fastighetstaxeringens ekonomiska konsekvenser så långt det över huvud taget är möjligt undanröjs. Som ett annat medel för sådan lönsamhetsförbättring vill jag gärna ta upp några samhällsåtgärder som faktiskt har försvårat för svenskt lantbruk att nå lönsamhet. Jordbruket har i sitt avtal med samhället klart uttalade effektivitetskrav på sig. Om detta är det kanske inte så mycket att säga i och för sig, men det är det om man å ena sidan, som nu är fallet, har lönsamhetskrav och å andra sidan försvårar för svenskt jordbruk att uppnå ett maximalt effektivitetsutnyttjande. Jag tänker härvidlag på de från framför allt socialdemokratiskt håll med stigande kraft framställda kraven på restriktioner i fråga om användningen av såväl handelsgödsel som preparat. Det ser ut som om den ena handen på den kanten inte vet vad den andra håller på med. Enligt min mening är det i den nuvarande situationen ett bestämt krav från jordbruket att få använda den bästa teknik vi känner för att uppnå två väsentliga mål, nämligen för det första att förse landet med såväl bra som billiga livsmedel och för det andra att få uppnå den i jordbruksavtalet uttalade likställigheten med jämförbara grupper när det gäller lönsamhet. Det är ju att märka att debatten om användandet av såväl handelsgödsel som preparat i jordbruket inte till någon del förs från utgångspunkten om värdet av ett starkt svenskt jordbruk utan endast utifrån mer eller mindre hypotetiska risker för skada. Den debatten måste enligt moderata samlingspartiets mening nu drivas med långt större ansvar och måtta och får på intet sätt vara ett slag den politiska debatten. Vad jag nu sagt om jordbruket gäller i minst lika hög grad inom skogsbruket. Skogsbrukets dåliga lönsamhet är måhända ännu allvarligare än den som råder inom jordbruket. Följaktligen är den debatt som nu förs om användningen av preparat för att driva ett framgångsrikt skogsbruk i än högre grad uppbyggd på subjektiva värderingar. Enligt min mening måste debatten i denna del präglas av stark saklighet och ansvarskänsla för svenskt skogsbruks framtid från alla inblandade parters sida. Jag vill återvända till en liten sektor av jordbruksdebatten som då och då enligt min mening ges oförtjänt stort utrymme. Det hävdas nämligen att en del av jordbrukets lönsamhetsproblem kan hänföras till jordbrukets övermekanisering och härav orsakade alltför höga kapitalkostnader. Det är troligt att man på sina håll kan finna exempel på denna övermekanisering, men då är att märka att den faktiskt har skett med stimulans från samhällets sida såsom t.ex. i form av investeringsavdrag eller bidrag. Det är inte troligt att investeringsbidraget vare sig inom jordbruket eller näringslivet i övrigt har haft den effekt som avsågs beträffande förbättrad sysselsättning. Däremot finns det en helt annan sida av övermekaniseringen, där den nu möjligen finns, som kan vara utomordentligt värdefull för jordbruket som sådant. Jordbruket har nämligen vissa naturgivna förutsättningar att ta hänsyn till, förhållanden som t.ex. upptorkning på våren för att kunna fullgöra ett gott vårbruk. Vi har att ta hänsyn till regnperioder under bärgningstiden. Med andra ord: Ett vårbruk kan väldigt ofta försenas en vecka och sedan få utföras under pressade förhållanden. Vid sådana tillfällen kan en viss överkapacitet på maskiner vara närmast ovärderlig. På liknande sätt kan en viss överkapacitet vad gäller skördetröskor rädda utomordentligt stora värden under svåra bärgningsförhållanden på hösten. Det är därför enligt min mening vid sådana tillfällen som den då och då omtalade övermekaniseringen utgör en viktig del av svenskt jordbruks skördeskadeskydd. Herr talman! Jag menar att de senaste årens relativt låga utbetalningar från skördeskadeskyddet beror på det svenska jordbrukets förhållandevis fina maskinpark, som på ett utomordentligt sätt — och t.o.m. säkrare än skördeskadeskyddet kunnat göra — har hjälpt jordbruket. Det har räddat stora belopp åt svenskt jordbruk. Andra saker som på intet sätt förstärker bilden av den svenske oberoende bonden är delar av lagstiftningen, som på ett ganska tvivelaktigt sätt sätter sig över bondens rätt att disponera sin tillgång. Det gäller delar av jordförvärvslagen. Således sträcker sig, herr talman, inte bondens oberoende längre än att det offentliga samhället kan ifrågasätta om han och hans motpart vid en fastighetsaffär har bestämt det rätta värdet på fastigheten. Det är en närmast förbluffande situation att inte en säljare och en köpare är de mest kompetenta att avgöra om det pris varom de är överens är det rätta eller ej. Vi var, som lätt framgår av det anförda, inte heller anhängare av den köpeskillingsparagraf som infördes i den nya jordförvärvslagen. Vi vet dessutom att lagen under den korta tid den har tillämpats också har skapat åtskilliga problem. Herr talman! Jag har i mitt anförande velat peka på att idealbilden och verkligheten för den svenske bonden inte alltid överensstämmer. Men verkligheten, som vi vill ha den, finns uttalad i 1977 års jordbrukspolitiska beslut. Det är en viktig jordbrukspolitisk angelägenhet för moderata samlingspartiet att detta beslut vad gäller såväl produktion som effektivitet och inkomstmålsättning kan förverkligas. Till sist, herr talman, vill jag med några ord kommentera Svante Lundkvists nyss hållna anförande. Han berörde flera saker. Han efterlyste ett handlingsprogram när det gällde skogen, han efterlyste tvångsavverkning och han efterlyste mer regeringsingripanden. Jag ställer mig frågan om denna tilltro till mera regleringar, mera ingripanden, hårdare styrning, är det enda som enligt socialdemokraterna över huvud taget kan leda fram till en bättre tingens ordning. Jag vill upprepa en fråga som jag ställde till Svante Lundkvist då vi i den urtima riksdagen diskuterade tvångsavverkning. Är det verkligen så att man inom socialdemokratin tror att tvångsavverkning med nära nog total, jämn avverkning faktiskt är förenlig med ett marknadsekonomiskt system över huvud taget? Det är inte, Svante Lundkvist, på det sättet att skogsbruket är skyldigt industrin — om industrin inte är avpassad till det svenska skogsbrukets produktionsförmåga — att leverera den sista timmerbiten. Jag vill inte påstå att det här är fråga om det enda felet, utan det kan finnas skogsresurser som är outtagna. Men är alltså det näst intill totala, jämna utbudet, som en tvångsavverkning skulle innebära, faktiskt förenligt med ett marknadsekonomiskt system? Den frågan fick jag inte svar på för en månad sedan, när vi förde en debatt om detta. Jag skulle sätta värde på att få ett svar i dag.

Herr talman! Jag skall börja med att konstatera att Arne Andersson i Ljung och jag för en gångs skull är överens på en punkt. Det är riktigt, som Arne Andersson säger, att även den svenske jordbrukaren har drabbats av den hir regeringens ekonomiska politik. Visst finns det jordbrukare i dag som har bekymmer. Särskilt nyetablerade jordbrukare har bekymmer på grund av de höga räntor som de nu har att dras med, det medger jag. Men detta är alltså konsekvensen av den politik som regeringen har fört. Jag kan försäkra Arne Andersson att när vi skildes från regeringsuppdraget konstaterade företrädare för jordbrukets organisationer att jordbruket hade haft en hygglig utveckling under den socialdemokratiska regeringens ledning. Arne Andersson säger att skillnaden mellan oss är att när man beslöt om jordbrukspolitiken ville ni slå fast att inkomstutvecklingen för jordbrukarna skulle vara det övergripande målet för jordbrukspolitiken. Ja, det är sant att ni ville göra det. Men det är också sant att vi hade en jordbruksutredning i botten för våra diskussioner, där man var ense om vilken övergripande målsättning vi skulle ha. Den målsättningen höll vi fast vid, och den håller vi fast vid fortfarande. En övergripande målsättning för jordbrukspolitiken måste ju vara att den skall trygga vår livsmedelsförsörjning under former som ger dem som arbetar i jordbruket en levnadsstandard som är jämförbar med andra gruppers i samhället och som också medverkar till att skapa tillgång på livsmedel för konsumenterna till rimliga priser. Inkomstutveckingen kan aldrig bli ett övergripande mål på något område, utan det övergripande målet för politiken måste vara vad man vill ha uträttat. När vi talar om skogsfrågorna kommer Arne Andersson och jag aldrig att kunna bli överens. När vi senast resonerade om virkesförsörjningen konstaterade Arne Andersson att han aldrig kunde tänka sig att ingripa mot någon skogsägare, inte ens om vi båda är överens om att denne missköter sig, på annat sätt än att ge vederbörande skogsbrukare ekonomiska stimulanser. Det är klart att har man som Arne Andersson kommit så långt i sin inställning att värna om den privata äganderätten att man utgår från att den är ett självändamål och att staten, dvs. skattebetalarna, oberoende av hur vederbörande förvaltar sitt pund, skall vara beredd att gå in med ekonomisk stimulans, då är en diskussion meningslös.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, Svante Lundkvist, att det inte var så dumt att vara jordbrukare under den tid då den senaste socialdemokratiska jordbrukspolitiken gällde — därför att den aldrig genomfördes. Svenskt jordbruk och den borgerliga oppositionen sade: Detta är ingen vettig jordbrukspolitik! Och ni kunde heller aldrig förverkliga den. Detta är ett alldeles klart faktum och kan inte motsägas. Därför är väsentliga delar av den jordbrukspolitik som vi nu för ett fullföljande av vad den faktiska utvecklingen under 1970-talet ledde fram till. Var gjorde ni av er nedskrotningsplan för svenskt jordbruk, Svante Lundkvist? Var ligger de kartor som lantbruksdirektörerna reste runt med i slutet på 1960-talet? Det skulle vara roligt att få se dem, därför att de utan tvivel är mycket graverande historiska dokument. Det var er jordbrukspolitik. Den genomfördes inte. Eftersom vi var överens på en punkt förut, tycker jag att vi kan vara överens om att det var en rasande tur för hela den svenska nationen att er jordbrukspolitik fick ligga kvar i lådan, för där passar den bra. Sedan, Svante Lundkvist, var det väl ändå en viss överdrift att påstå att jag hyser sådan tilltro till enskilt ägande att jag inte har kunnat upptäcka någon enda skogsbrukare som underlåter att på bästa sätt förvalta sitt skogspolitiska pund. Det har jag aldrig uttalat. Men jag har bestämt sagt att är vi så många som ägnar oss åt skogsbruk i det här landet, då kan skillnaden vara rätt betydande mellan den som är bäst och den som är sämst på att sköta sitt skogsbruk, men jag har för mig att huvuddelen sköter sin skog riktigt bra. Jag tillstod att den skogsreserv som har förbrukats inom domänverket och inom bolagsskogsbruket troligen finns hos de enskilda ägarna, och jag sadet.o.m. att under den tid som vi har framför oss kan det rent av vara en fördel. Kvar står då frågan: Vad skall vi gör med dem som har varit försumliga och som inte har varit duktiga skogsbrukare? Ja, vi måste naturligtvis ha en press på dem. Men tanken på att normera hela det svenska skogsbruket efter de förhållanden som den sämste skogsbrukaren möjligen ger anledning till har jag vägrat att ansluta mig till. Om det är klok skogspolitik eller inte diskuterar vi fortfarande. Jag menar att det är det inte.
Herr talman! Vi har verkligen aldrig sagt att vi skall normera hela det svenska skogsbruket efter den skogsbrukare som sköter sig dåligt. Vad vi har försökt få regeringspartierna att gå med på är åtgärder mot de skogsbrukare som sköter sig dåligt, men vi har vid varje tillfälle med skärpa understrukit att de åtgärder vi föreslår inte riktar sig mot de skogsbrukare som sköter sig bra. Det är ju det som är sanningen. I det sammanhanget har Arne Andersson i Ljung inte haft någonting annat att erbjuda än ekonomiska stimulanser till dem som enligt vår gemensamma uppfattning inte tar sitt ansvar för en så viktig resurs som vår skog. Sedan flydde Arne Andersson från sin egen argumentering genom att teckna en vrångbild av den socialdemokratiska jordbrukspolitiken. Han säger att anledningen till att det svenska jordbruket hade det hyggligt under den socialdemokratiska regeringstiden — han höll tydligen med mig om det — var att socialdemokratin inte genomförde sitt jordbrukspolitiska program. Enligt Arne Anderssons mening var vårt jordbrukspolitiska program en nedskrotningsplan för det svenska jordbruket. Jag kan bara rekommendera Arne Andersson: Läs 1967 års jordbruksproposition och läs debatten! Han skall då konstatera att det i realiteten egentligen var väldigt litet som skilde partierna åt den gången. Vi sade att vi borde ha en självförsörjningsgrad på lägst 80 26, medan man på borgerligt håll sade att den borde vara mellan 80 och 90 20. Det var det som skilde oss åt. Då diskuterade vi också dessa frågor i en helt annan jordbrukspolitisk situation än den vi sedermera har fått. Jag tror nog att Arne Andersson mår bättre av att döma oss och andra efter våra gärningar. Enligt vår gemensamma uppfattning har även de svenska bönderna drabbats av den dåliga ekonomiska politik som den borgerliga regeringen har fört.
Herr talman! Eftersom Svante Lundkvist tycks ha den uppfattningen att jag inte vet vad det jordbrukspolitiska beslutet innebar, kan jag tala om för honom att jag aldrig trott att socialdemokratisk jordbrukspolitik var så dålig att man tänkte sig att lägga ned de stora jordbruksdistrikten i landet. Något sådant föreslog man inte. Men jag vet att halva den svenska produktionen sker i mellanområdena. En icke obetydlig del av produktionen sker i skogsbygden. Jag har suttit på möten, arrangerade av lantbruksnämnderna, och jag har sett de kartor som jag för en stund sedan nämnde. Dessa kartor visade att man i vissa socknar skulle ha ett jordbruk, i andra två. Det var ingen glad syn för dem som bevistade dessa föreställningar. Jag tycker att vi kan släppa den delen av debatten, eftersom vi alla vet vad detta egentligen innebar. Låt vara att det kan vara överord att kalla denna politik för nedskrotningspolitik. Den innebar i alla fall en mycket stark nedskärning av svenskt jordbruk, som hade drabbat landets skogsoch mellanbygder utomordentligt hårt. Det var innan Svante Lundkvist upptäckte — och nu är vi överens om formuleringarna — att jordoch skogsbruket kanske är en av de största tillgångarna när det gäller regionalpolitiken. Den arealbundna produktionen måste finnas där markerna finns. Följaktligen är det mycket bra att vi inte gick på den socialdemokratiska politiken den gången.

Herr talman! I denna nu snart avslutade debatt har det talats mycket om ekonomi och sysselsättning. Det är naturligt mot bakgrunden av den besvärliga ekonomiska situation som vårt land befinner sig i och mot bakgrunden av den besparingsproposition som regeringen har framlagt. Jag skall helt kort uppehålla mig vid bilaga 3 till besparingspropositionen, vilken bilaga berör försvarsdepartementet.

Det svenska försvarets effekt har på grund av otillräckliga anslag och ett bristfälligt priskompensationssystem nedgått på ett sätt som inte står i överensstämmelse med av riksdagen beslutad målsättning för vår säkerhetsoch försvarspolitik. Detta har bl.a. illustrerats på ett högst olustigt och handgripligt sätt när det gäller den svenska marinens alltmer begränsade förutsättningar att motsvara kraven på en god beredskap. I en TT-intervju nyligen förklarade chefen för marinen att marinens nedrustning innebär att vi inte kan bekämpa flera olika ubåtar som samtidigt kränker Sveriges territorium. Den senaste kränkningen bevisar tyvärr riktigheten av detta påstående och att marinen drabbats mycket hårt av de otillräckliga försvarsanslagen. Detta är ur svensk försvarssynpunkt djupt oroande. Även om marinen drabbats hårdare än de andra två försvarsgrenarna så hör det till denna oroande bild att även effekten inom armén och flygvapnet har minskats på ett sätt som inte kan få fortsätta. Det ter sig, herr talman, egentligen ganska egendomligt att vi inte i vårt land, som bl.a. har överkapacitet inom varven, genom moderniseringar av äldre fartyg skulle kunna se till att dessa kunde vara kvar i marinens organisation till en rimlig kostnad och därmed förstärka vårt kustförsvar. Låt mig på nytt citera marinchefen. Han anför i sin programplan: ”Den förändrade miljön kommer att ställa ökade krav på försvaret. Genom sin sammansättning och sitt sätt att verka kan de marina förbanden på ett kostnadseffektivt sätt möta de ökande uppgifterna. En ökad satsning på marina förband är därmed en riktig åtgärd i den förändrade miljön.” Jag vill helt instämma i det påståendet. Ett studium av marinens programplan 1981 86 ger ytterligare belägg för att det finns ett betydande gap mellan marinens uppgifter och förbandsresurser. Genom att jagarna successivt utgår ur organisationen minskas ytterligare bl.a. resurserna för ubåtsjakt, och minröjningsförbanden får också minskad effekt. I marinens uppgifter ingår även att skydda vår egen sjöfart. Detta klarades på ett berömvärt sätt under andra världskriget. Förutsättningarna nu och i framtiden är försiktigt uttryckt starkt begränsade. I statsministerns anförande i samband med riksmötets öppnande anförde han bl.a. att Sverige vill verka för minskade rustningar bl.a. i Europa och för att 1977 års försvarsbeslut skall fullföljas. Ja, bägge målsättningarna är utomordentligt angelägna. Rustningsnivån i vår närmaste omvärld visar ingen tendens att sänkas — tvärtom. Vår försvarsmakt måste därför — och för att rätt kunna fylla sin fredsbevarande uppgift — anpassas till utvecklingen inte minst i våra närområden. Trots vår besvärliga ekonomiska situation får vi inte använda försvarsutgifterna som en budgetregulator — försvarets kostnader måste anpassas till vår bedömning av konfliktriskerna i omvärlden. Senast i går anförde också statsministern att freden är bräcklig. Det finns ingen anledning att motsäga det påståendet, men det finns anledning att i ökad utsträckning ta hänsyn till det när det gäller att ta ställning till försvarsanslagen. Inte minst är det nödvändigt att försvaret får ett priskompensationssystem som motverkar den urholkning som annars blir en följd av främst den snabba tekniska fördyringen. Det är min förhoppning att den sittande försvarsutredningen skall kunna lösa den uppgiften på ett tillfredsställande sätt. Att jag här främst tagit upp marinens problem innebär inte att jag förringar svårigheterna inom de andra försvarsgrenarna. Det är bara det att marinens svårigheter genom inträffade kränkningar av våra territorialvatten kommit speciellt i blickpunkten. Herr talman! Inom försvaret arbetar människor som är mycket plikttrogna och som ofta utför sina arbetsuppgifter under mycket besvärliga betingelser. Det gäller såväl militär som civil personal. De arbetar ofta på arbetsplatser och i lokaler som inte tillnärmelsevis motsvarar de krav på arbetsmiljö som uppställs inom civil verksamhet — detta inte sagt som någon kritik mot militära myndigheter utan endast som ett ytterligare understrykande av att försvaret inte heller när det gäller underhåll och investeringar fått erforderliga resurser. Det gäller här ofta försyndelser som ligger långt tillbaka i tiden. Den snabba minskningen av fast anställd personal — unik i statlig verksamhet — har sannerligen inte heller gjort situationen lättare. Jag har, herr talman, med detta endast velat understryka att besparingar måste göras och att nu framlagda förslag är ett steg i rätt riktning men att när det gäller anslagen försvaret ändå måste få resurser till sitt förfogande i relation till av riksdagen fattade försvarsbeslut.

Herr talman! Jag skall börja med att instämma i Svante Lundkvists resonemang om behovet av resurshushållning, men jag vill samtidigt med skärpa markera att jag inte tror att man når den genom en centralstyrd planhushållning, som Svante Lundkvist företräder. Jag vill därefter tala något om resurshushållning på energiområdet. Det är hög tid att dra upp konkreta riktlinjer för 1980 och 1990-talens energipolitik. Vi kan som bekant inte exakt förutse framtiden. Därför måste vi planera för stor handlingsfrihet men också hålla en hög beredskap för snabba förändringar.

När man avlyssnar dagens energidebatt, blir man orolig för att partsintressen kommer att växa sig breda, och den helhetssyn på energifrågorna som är nödvändig för en god resurshushållning kommer att få stå i skamvrån. Det finns många vildvuxna debattblommor. Jag skall peka på några. Det elöverskott som så ihärdigt förnekades före folkomröstningen erkänns i dag av nästan alla, men ändå gäller inte debatten om vi skall spara i produktionen —t.ex. ej bygga Oskarshamn 3 — utan hur vi skall konsumera all elström. Vattenfall talar redan om att bygga kolkondensverk. Ibland görs det gällande att kärnkraften efter folkomröstningen blivit mycket säker. Detta säger man trots att de kanske allvarligaste bristerna någonsin, i form av tidigt åldrande och sprickor i kylsystemet, upptäckts först efter folkomröstningen. Vidare sade representanterna för linjerna 1 och 2 att Kol-Sverige skulle bli resultatet om Linje 3 segrade. I dag arbetar starka krafter, speciellt de som kopplade ihop Linje 3 med kol, för en massiv kolsatsning. De påstår att vi snabbt måste satsa på kol för att inte bli akterseglade och få dåliga kolkontrakt. Kol framställs som enda alternativet för snabb reducering av oljeberoendet. Jag är verkligen rädd för att vi håller på att gå över ån efter vatten. Den pågående debatten inger oro. Det tycks fortfarande finnas låsningar till storskalig och gammal teknik, som kan få förödande konsekvenser för en framåtsyftande energipolitik. Det finns en uppenbar risk att vi låser fast oss vid ett elöverskott och en storsatsning på kol, men låter energi som redan finns mitt ibland oss vara outnyttjad. Alla vet vi att energi aldrig kan förbrukas, bara förändras och förorenas. Vad vi förbrukar är energikvalitet. Vi sänker en hög vattentemperatur, dvs. hög kvalitet till en lägre temperatur, lägre kvalitet, när vi med vattensystem värmer våra bostäder. Vi utnyttjar en än mer markant kvalitetskonsumtion när vi värmer våra bostäder med elström. Elström representerar en av våra högsta energikvaliteter. Att värma bostäder med elström är ur kvalitetssynpunkt att jämföra med att åka hiss i en skyskrapa och då för att komma från första till andra våningen ta vägen över nittionde våningen. Ur kvalitetssynpunkt är det helt förkastligt att använda elström för direkt bostadsuppvärmning. I nuvarande överskottssituation kan det övergångsmässigt vara försvarbart. Huvudregeln är dock att användande av högre energikvalitet än nödvändigt alltid innebär energislöseri. En medveten hushållning med energikvalitet öppnar vägen till nya och miljövänliga energikällor. Våra fjärrvärmesystem har av tradition byggts för vattentemperaturer på +110-120PC. Detta var ekonomiskt riktigt när energin var billig. I dag är det fel. Många menar att det är enormt kostbart och nästan omöjligt att anpassa befintliga fjärrvärmesystem till lägre vattentemperaturer. Jag tror att de har fel. Jag kan visa exempel ur verkliga livet hur man i ett större fjärrvärmenät genom en successiv anpassning till lägre temperaturer lyckats åstadkomma ett driftsförhållande där 85 96 av totala energibehovet kan täckas med vattentemperaturer på +809C och lägre och där nästan 40 96 av totala energibehovet kan täckas med vattentemperaturer på +60”C och därunder. I ett fjärrvärmenät där inga driftsanpassningar gjorts kan i allmänhet endast 25-30 90 av energibehovet täckas med vattentemperaturer på +809C och lägre. Varför är då +809C så intressant? Jo, därför att större dieselmotordrivna eller turbindrivna värmepumpar är ekonomiskt intressanta upp till +802C men kan vara tveksamma vid högre temperaturer. Det finns många energikällor som kan förädlas med hjälp av värmepumpar. Jag skall redovisa ett exempel av många. Vid Ryaverket i Göteborg släpps varje dygn ut ca 300 000 m? renat vatten med en lägsta temperatur av +80C. Om vi med hjälp av t.ex. turbindrivna värmepumpar kyler detta vatten 62 får vi en effekt ur vattnet på ca 87 000 kW, och till detta kommer rörelseenergin från turbinen och värme från mottrycksanläggningen i samma storleksordning, alltså en total effekt på ca 170 000 kW. Med en driftstid på 5 000 timmar om året, full last, blir totala energimängden ca 850 000 000 kWh. Skall motsvarande energimängd produceras i en oljeeldad hetvattencentral går det, med 85 96 verkningsgrad, åt ca 100 000 m3 olja till ett värde av ca 100 miljoner. Värmepumparna kräver vid turbindrift ca 45 000 m? olja eller motsvarande energi i kol, flis e. d. Man sparar en oljemängd om ca 55 000 m3 per år och en bränslekostnad på ca 55 milj.kr. om olja används och ca 75 milj.kr. om kol används. Investeringen för själva produktionsanläggningen kan grovt skattas till 100-125 milj.kr. Det är som synes en klart lönsam affär, om energin kan avsättas i befintligt och utbyggt fjärrvärmenät. Det är mycket viktigt att komma ihåg att värmepumpanläggningar av denna typ och koleldade hetvattencentraler konkurrerar om samma ”baslastutrymme” i våra fjärrvärmenät, Värmepumpen utnyttjar 50-70 90 inhemsk spillvärme och är i hög grad en svensk industriprodukt. Detta förbättrar vår bytesbalans och ökar sysselsättningen. Det finns gott om användbar spillvärme i våra reningsverk och framför allt inom industrin. Vi måste lära oss att utnyttja den rätt. Det finns ingen mer angelägen uppgift i svensk energipolitik än att främja effektiv hushållning med energikvalitet. Då kan vi undvika en felsatsning på kol, som skulle komma att förhindra ett lönsamt utnyttjande av svensk miljövänlig energi. Herr talman! Jag vill också mycket kortfattat lägga ett par synpunkter på elöverskottet. Vi skall avveckla kärnkraften till senast år 2010 — 12 kärnkraftverk motsvarande ca 10 000 000 kW. Måste vi då inte utnyttja våra fjärrvärmenät som kylsystem för kommande kraftvärmeverk? Frågan är berättigad, och vi måste redan nu göra klart för oss hur mycket elström vi anser oss behöva i början av 2000-talet. Det är högst osannolikt att elström i det långa perspektivet kommer att användas för uppvärmning av bostäder och lokaler. Detta begränsar behovet av elström. Jag tror att ett nödvändigt elströmsbehov ej överstiger 100 TWh, inkl. överföringsförluster, i början av 2000-talet. Det är alltså något högre än det behov vi har i dag. Elströmmen kan tänkas produceras på följande sätt i början av nästa sekel: Vattenkraft ca 70 TWh, mottryck-kraftvärme 20 TWh, i dag 12 TWh, vindkraft 8 TWh, kondenskraft 2 TWh, ungefär lika mycket som i dag och som måste finnas som en regleringspost. Under dessa förutsättningar behövs en utbyggnad av kraftvärme, men de 8-10 TWh det rör sig om bör rymmas jämsides med lönsamma spillvärmeprojekt, om beräknad utbyggnad av fjärrvärmen kommer till stånd. I hög grad är kraftvärmen en taxefråga. Elströmmen i de aktuella kraftvärmeverken produceras i första hand vid förbrukningstoppar och är därför i en normal marknad värd ett högre pris. Om vi i dag skulle kostnadsanpassa lågspänningstaxan utan hänsyn till elöverskottet, så skulle den sannolikt pendla mellan ca 35 öre k Wh under sommaren. Denna kostnadsskillnad beror på den ojämna konsumtionen. Skillnaden mellan den ljusa julinatten och den kalla februaridagen är flera hundra procent. Även om vi räknar månadsmedeltal är skillnaden minst 100 26. Denna obalans förstärks ju mer vi bygger ut elvärmen. Den verkliga kostnadsskillnaden mellan sommar och vinter ökar med detta. En kostnadsanpassad eltaxa visar med skrämmande tydlighet hur farlig utbyggnaden av elvärmen är på sikt. I det längre perspektivet kan vi inte avskärma prissättningen från en ekonomisk verklighet. Detta måste vara en tankeställare för dem som vill placera vårt elöverskott i en permanent elvärme. Herr talman! Jag vill sammanfatta mitt inlägg i följande slutsatser. Hushållning med energikvalitet måste främjas. Inhemsk energi skall prioriteras före import. Eltaxorna måste successivt kostnadsanpassas. Utnyttjande av spillvärme minskar miljöproblemen, förbättrar bytesbalansen och ökar sysselsättningen.
Herr talman! Jag har under denna allmänpolitiska debatt varit en flitig lyssnare. Skall man vara med och fatta politiska beslut i en svår tid tror jag det är nödvändigt att lyssna, inte bara på sina egna utan också på motståndarna. Inom parentes vill jag säga att när Gösta Bohman i går höll sitt huvudanförande fanns inte fler socialdemokrater i denna sal än att de kunde räknas på ena handens fingrar. Nu är det många fler här. Över mycket av vad jag har hört i denna debatt har jag blivit beklämd. Jag har blivit beklämd över alla okvädingsorden, beklämd över oförmågan, eller rättare sagt oviljan, att lyssna och att argumentera i sakfrågorna, beklämd över den bristande generositeten de politiska motståndarna emellan, över att så sällan någon medger att man kan ha haft fel. Jag har blivit beklämd också över att den ohöljda partitaktiken får gå före landets väl, beklämd över alla dessa överord om social nedrustning och all den skrämselpropaganda som riktas till pensionärerna för att skrämma dem över till de egna leden. Häromkvällen sände Pejling i TV 1 ett program om den svenska ekonomin. Det programmet gav en klarare bild av vårt läge och orsakerna till att vi hamnat där och möjligheterna att komma ur det än många av de politiska budskap som har förmedlats från kammarens talarstol. Socialdemokraterna och kommunisterna skall nu begära förtroendeomröstning. Herr talman! Det finns skäl att fråga: Vilket förtroende har väljarna, svenska folket, för de politiker som med ett ordfyrverkeri av misstänkliggöranden försöker fly undan från att ge den rätta bilden dels av det läge, i vilket vi befinner oss, dels av de åtgärder man kan rekommendera för att förbättra läget?

Herr talman! De borgerliga partierna gav icke inför fjolårets val medborgarna en riktig beskrivning av vårt ekonomiska läge. Den borgerliga regeringen har icke väljarnas mandat att driva en politik som innebär svikna löften mot pensionärerna och ökade sociala och ekonomiska klyftor. I dagens debatt har detta svek mot pensionärerna ytterligare blottlagts. Den borgerliga regeringen har icke väljarnas mandat att ge upp den fulla sysselsättningen som huvudmål för den ekonomiska politiken. Den borgerliga regeringen har drivit en hård blockpolitik i Sveriges riksdag. Den politik som nu krävs måste utformas så att den kan få ett brett stöd hos det svenska folket. Den borgerliga regeringen har visat sig sakna förmåga att samla nationen för att föra oss ut ur den ekonomiska krisen. Av dessa skäl har vi socialdemokrater begärt nyval, vilket avvisats av den borgerliga regeringen. En misstroendeförklaring är då det enda sätt på vilket vi kan få vårt krav på nyval prövat i riksdagen. Herr talman! På den socialdemokratiska riksdagsgruppens vägnar yrkar jag härmed att riksdagen förklarar att statsminister Thorbjörn Fälldin icke har riksdagens förtroende.

Herr talman! Pär Granstedt har interpellerat om det statliga stödet till Södertälje kommun för omhändertagande av assyriska och syrianska invandrare. Då interpellanten inte kan ta emot svaret i dag har jag för avsikt att besvara interpellationen den 7 november.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1§ får jag meddela att jag på grund av tidsbrist inte är i tillfälle att inom föreskriven tid besvara Lennart Anderssons interpellation om ökad tillgång på utbildade klassoch ämneslärare. Jag avser att besvara interpellationen den 7 november.
Herr talman! Larz Johansson har frågat mig huruvida jag är beredd att föreslå regeringen att fatta beslut i frågan om intagning till gymnasieskolan på grundval av höstterminsbetyget i årskurs 9 i så god tid att intagningen till läsåret 1982/83 kan ske på höstterminsbetyget 1981.

I syfte att bredda den redan pågående försöksverksamheten beslöt regeringen under hösten 1979 att ändra den tidigare förordningen om försöksverksamheten så, att ett visst villkor för att kommun skulle kunna delta i försöket togs bort. Samtidigt uppdrogs åt skolöverstyrelsen att redovisa försöksverksamheten så snart erfarenheter vunnits. Regeringen avser att fatta beslut om reguljär intagning till gymnasieskolan på grundval av höstterminsbetyget i årskurs 9 så snart erfarenheterna av den nu pågående försöksverksamheten redovisats. Reformen kan därför knappast genomföras förrän ett år senare än vad riksdagen angivit som riktpunkt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan. Skälet till att jag har ställt den framgår av frågans formulering. Det har alltså uppstått en stor osäkerhet ute i landet om tolkningen av detta riksdagsbeslut. Det är ett exempel på att ett till synes klart riksdagsbeslut, som ganska bestämt fastslår vissa saker, ändå kan ge upphov till en lång rad olika tolkningar och osäkerhet om vad som skall ske och vid vilken tidpunkt det skall ske. Därför är det bra att man kan få sådana besked som i det här svaret. Man har sannerligen inte behov av nya tolkningar, utan man har behov av dessa klara besked, och det av många skäl. Det krävs t.ex. en ganska god framförhållning när det gäller planering av skolverksamheten, och alldeles speciellt i detta avseende. Det krävs att man tidigarelägger informationen till föräldrarna när det gäller elevernas valmöjligheter. Det krävs också att man tidigarelägger de syo-insatser som måste till för att eleverna skall ha dessa möjligheter att göra sina val. Om man då tidigarelägger intagningen krävs det att hela planeringen görs om, så att även åtgärderna kommer tidigare. Det krävs vidare ett förändrat arbetssätt i skolan, under höstterminen och framför allt under vårterminen i årskurs 9. Om vi skall kunna åstadkomma detta krävs det också i det avseendet planeringsinsatser. Det är också bra — och jag antar att det ursprungligen var tankegången — om man kan samordna de informationsinsatser som krävs för genomförandet med de informationsinsatser som ju pågår och som är helt nödvändiga för genomförandet av den nya läroplanen inför läsåret 1982/ 83. Jag tackar alltså för svaret, och jag tolkar det som ett klart besked, även om jag hade önskat att den sista meningen inte skulle ha innehållit ordet ”knappast” utan ett klart konstaterande att reformen inte kan genomföras förrän ett år senare än vad riksdagen angivit som tidpunkt. Men jag hoppas att det inte av den anledningen skall uppstå nya tolkningssvårigheter. Det kanske vore bra om man från departementets sida såg till att det till skolorna kom ordentlig information om hur läget är nu och att det är vad man har att planera efter under de närmaste åren.
Herr talman! Jag hade inte räknat med att också ordet ”knappast” skulle medföra tolkningssvårigheter. Vad det handlar om är naturligtvis att beslutet kommer att bli beroende av utvärderingen av erfarenheterna. Det vore okonstitutionellt om jag sade att vi oavsett vilka erfarenheter vi gör kommer att fatta ett beslut om att genomföra detta. Det är den lilla osäkerheten som ligger i ordet ”knappast”.

Herr talman! Göran Persson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att förankra regeringens kursplaner i bredare skolkretsar. Regeringen fastställde i torsdags de kursplaner som ingår i 1980 års läroplan för grundskolan. Till grund för såväl regeringsbeslutet som det förslag till kursplaner som skolöverstyrelsen utarbetat på regeringens uppdrag har legat riksdagens läroplansbeslut våren 1979. SÖ:s förslag har före beslutet på sedvanligt sätt beretts inom regeringskansliet. Utgångspunkt vid denna beredning har varit att kursplanerna språkligt skall vara så enkelt utformade att alla utan svårighet skall kunna ta del av dem — såväl personal och elever inom skolan, som har att arbeta efter kursplanerna, som föräldrar eller andra som i övrigt är intresserade. Jag har vidare ansett det önskvärt, likaså i enkelhetens intresse, att undvika upprepningar i förhållande till vad som står i Mål och riktlinjer i Lgr 80. Jag är övertygad om att båda dessa utgångspunkter redan har en bred förankring såväl i skolkretsar som i samhället utanför skolan. Min uppfattning i detta avseende styrks av att samtliga lärarorganisationer helt står bakom de nu beslutade kursplanerna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Skolöverstyrelsens förslag till kursplaner var mycket väl förankrat. En lång rad grupper med företrädare för olika organisationer och intressenter följde och påverkade utformningen av de nya kursplanerna. Arbetet bedrevs under en osedvanligt stor öppenhet. I början av september blev det känt att departementet förberedde avsevärda förändringar i skolöverstyrelsens förslag. Enkelt kan man uttrycka det så, att förändringarna var av rent partipolitisk natur. Självfallet utlöste dessa moderata försök en våldsam reaktion. I en mängd protester från så gott som hela Skolsverige kom ett samfällt ogillande av hanteringen till uttryck. Tydligen tog strategerna i regeringskansliet intryck av den massiva kritiken. I det slutliga förslag som nu presenterats är många av de moderata försöken att göra förändringar i förslaget inte fullföljda. Det är bra. Ännu återstår dock i de av regeringen fastställda kursplanerna avsnitt som avsevärt skiljer sig från skolöverstyrelsens väl förankrade förslag. Låt mig ta två olika exempel. För det första: För att andan i Mål och riktlinjer skall genomsyra kursplanerna bör de övergripande målen upprepas i anslutning till varje kursplan. För detta finns stöd i aktuell läroplansforskning. Vidare säger alla erfarenheter från Lgr 69 att om inte Mål och riktlinjer integreras med kursplanerna, så tränger de inte ut i det dagliga arbetet med kursplanernas omsättning i undervisning -— alla har till leda hört talet om poesidelen i den nu gällande läroplanen. I folkpartiregeringens proposition framhölls mot denna bakgrund vikten av utförliga skrivningar i kursplanerna. Det har alltså funnits ett bestämt pedagogiskt och politiskt syfte med dessa utförliga skrivningar. Detta är också starkt förankrat i forskningen. Statsrådet påstår nu att hon gjort nedskärningar i dessa avsnitt för att hon vill undvika upprepningar, och det står naturligtvis henne fritt att säga så, men hon struntar då i alla de väl dokumenterade erfarenheter som krävt just dessa upprepningar. För det andra: Utbildningsutskottet var mycket tydligt i sina skrivningar när det gällde vikten av att frågan om resurshushållning kom till uttryck i den nya läroplanen. I utskottets betänkande citerades t.o.m. en bit av målbeskrivningen i SÖ:s förslag till den nya läroplanen avseende ämnet hemkunskap där just detta framhölls, men i de av regeringen nu fastställda kursplanerna har ämnet hemkunskap givits en snävt privatekonomisk inriktning. Detta står alltså inte i samklang med de tydliga skrivningar som utskottet gjorde. Jag kunde ta motsvarande exempel från ämnet bild. Mot denna bakgrund är det förvånande att statsrådet Mogård i svaret beskriver de förändringar som gjorts i kursplanerna som förändringar som snarast är redaktionella. Det är dock uppenbart att de är av principiell natur. Jag vill därför fråga statsrådet: Varför dessa dimridåer, fru Mogård? Varför inte säga att det är fråga om förändringar av rent politisk natur? Till sist: Med tanke på den goda förankring som SÖ:s förslag haft vore det också intressant att höra vilket stöd fru Mogårds förslag till förändringar har i exempelvis aktuell läroplansforskning.

Herr talman! Göran Persson hävdar att här har förelegat protester från ett så gott som enigt skolsamhälle. I ett replikskifte med mig i den allmänpolitiska debatten lät Lars Gustafsson förstå att han var underrättad om vad som skett i förhandlingsrådet, och jag förmodar att han har vidarebefordrat vad han vet till Göran Persson. Också Lars Gustafsson ansåg sig kunna avslöja att det förekommit moderata attacker och att jag nu har fått retirera. Jag har här en förteckning över de yrkanden som framställdes i förhandlingsrådet, vilka har tillgodosetts. Det förtjänar kanske att nämnas i sammanhanget att det största lärarförbundet, Sveriges lärarförbund, inte framförde några egna förslag till ändringar. I sak framfördes det tio ändringsförslag. När det gäller hemkunskap har det från början oföränderligt stått så här under rubriken mål: Eleverna skall skaffa sig kunskaper om begränsningar och den ojämna fördelningen av jordens resurser. Nu vill jag veta, Göran Persson: Är det tillägget i ämnet barnkunskap att ”undervis ningen skall leda till att eleverna vidgar och fördjupar sina kunskaper om sig själva” som föranleder de här påståendena om snöplig reträtt?

Eller är det kanske så, att Göran Persson vill slå vakt om sådana här formuleringar i SÖ:s förslag:”-—-- Dans bör användas som ett glädjeväckande internationellt kommunikationsmedel mellan människor”? Nu tycker jag faktiskt att det är dags för en reträtt för Göran Persson. Även en ursäkt är faktiskt på sin plats.
Herr talman! Fru Mogård är synbarligen irriterad över den här debatten, och jag förstår hennes irritation. Debatten är säkert besvärlig för henne, och medvetet försöker hon göra den än mer förvirrad genom att tala om det sista förslaget till kursplaner, som jag sade är avsevärt bättre än det ursprungliga. Det var ju de ursprungliga kursplanerna som jag riktade min starkaste kritik emot, och det var ju också beträffande dem som jag påstod att regeringen fått retirera efter en omfattande debatt, som drogs i gång ute i landet sedan det hade blivit känt vilka planer som smiddes i departementet. Vem i denna kammare inbillar sig att fru Mogård eller hennes tjänstemän i departementet skulle ha avstått från de ursprungliga ändringsförslag som förbereddes, om inte pressen hade tagit upp den här diskussionen och om inte reaktionen hade blivit så våldsam? Jag tror att fru Mogård skall vara medveten om att samtliga är på det klara med att det här förelåg en risk för att riksdagen skulle ställas inför ett fullbordat faktum. Det var mot denna bakgrund som den stora debatten drogs i gång. Inte blev det bättre för att fru Mogård i anslutning till denna debatt i pressen gick ut och sade att hon var klåfingrig och gärna lade sig i och försökte att på så sätt påverka utformningen av de här läroplanerna. Jag tycker att detta skall sägas. Om fru Mogård ville kommentera den andra delen av mitt inlägg, det som rörde de övergripande målens betydelse för kursplanerna, vore jag tacksam. Om fru Mogård då också ville säga var i läroplansforskningen hon har stöd för det synsätt som kommer till uttryck, vore det bra. Om vi icke återigen skall hamna i läget att vi får en läroplan som liknar den gamla beträffande vilken det ibland något föraktfullt talades om poesidelen, behövs en integrering av de övergripande målen och kursplanerna. Detta är alla överens om, särskilt de som sysslar med läroplansforskning. Fru Mogård delar inte den uppfattningen — varför?
Herr talman! Jag kan bara konstatera att sakdebatt inte ligger för Göran Persson. I övrigt vill jag inskränka mig till att säga att jag tycker att det är pinsamt att för skolpolitiskt verksamma riksdagsmän gång på gång behöva upprepa att hela läroplanen utgör tvingande bestämmelser för skolans verksamhet. Det är alltså inte möjligt för någon som arbetar i skolan att säga att han inte bryr sig om mål och riktlinjer. Det är tvingande bestämmelser i samma utsträckning som kursplaner och timplaner.
Herr talman! Vad fru Mogård säger är formellt sett alldeles riktigt. Men min fråga lydde: Var i läroplansforskningen har fru Mogård stöd för bortrensning av de övergripande målen och riktlinjerna från kursplanerna? En entydig läroplansforskning ger vid handen att dessa övergripande mål och riktlinjer, om de skall slå igenom i skolvardagen, måste finnas med i kursplanernas utformning. Jag har inte fått svar på min fråga på den punkten. Möjligen har fru Mogård den uppfattningen om mig att jag inte vill föra någon sakdebatt, men om nu fru Mogård vill göra det är jag tacksam om hon kan svara på min fråga.

Herr talman! Lars Gustafsson har frågat mig varför den socialdemokratiska begäran om att få behandla de ändrade kursplaneförslagen i skoldelegationen avslagits. När den parlamentariska skoldelegationen tillkallades i slutet av förra året angavs i delegationens direktiv att dess uppgift är att medverka i uppföljningen av den nya läroplanen. Avsikten var aldrig att delegationen skulle ta aktiv del i själva beslutsprocessen med en ny läroplan för grundskolan. När delegationen i april i år informerades om skolöverstyrelsens förslag till kursplaner och gavs tillfälle att ställa frågor, var delegationens ledamöter och sakkunniga också överens om att ej i sak behandla kursplaneförslagen.
Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Mogård för svaret. Det var ju så att utbildningsutskottet fattade ett beslut om att man skulle tillsätta en delegation eller något annat organ — namnet angav man inte — som skulle följa reformarbetet i anslutning till besluten avseende både SIA och den nya kursplanen. Det arbetet skulle ske under parlamentarisk medverkan. I utbildningsutskottet anfördes att uppföljningsarbetet bör ske under parlamentarisk medverkan, och i direktiven till delegationen sades, att en av uppgifterna för delegationen blir att på motsvarande sätt ta del av uppföljningen av den nya läroplanen. Ordet uppföljning kan möjligen tolkas på litet olika sätt, och man kan fundera över om det är uppföljning av riksdagens beslut eller uppföljning av regeringens beslut som det är fråga om. Det är tydligen uppföljning av regeringsbesluten som delegationen skall syssla med, inte uppföljning av riksdagsbesluten. Jag tycker att det är att hårdra formuleringen. Om riksdagen fattat ett beslut om uppföljning av vissa reformer och begärt tillsättande av en parlamentarisk delegation — och regeringen tillsätter en sådan delegation — borde den delegationen få ta del i hela uppföljningsarbetet, alltså ända från riksdagsbeslutet och framöver. Det menar uppenbarligen inte statsrådet Mogård, utan hon menar att delegationens uppgift blir att börja arbetet från den tidpunkt då regeringen fattade sitt beslut och sedan möjligen gå in i den följande processen. Jag tycker att det är en snäv tolkning av uppföljningsbegreppet, men jag förmodar att det inte är mycket att göra åt, om statsrådet nu gjort den tolkningen. Den enda slutsats som kan dras är att vi, vid kommande beslut i riksdagen i liknande situationer, får vara mer noggranna med formuleringarna, så att exempelvis en uppföljning kan gälla hela processen, från riksdagsbeslutet och framåt. Men alldeles oavsett detta, som man kan ha delade meningar om, kunde väl delegationen ha sammankallats för att åtminstone bli informerad, eftersom den principen gällt tidigare. Man informerade om SÖ:s första förslag. Varför gavs inte motsvarande information när det gällde nästa led i processen? Det kunde vara intressant att få ytterligare en kommentar till det.
Herr talman! Jag tror att vi vid detta tillfälle kan lämna tolkningsfrågorna därhän. Jag kan bara upprepa vad jag sade i mitt svar. Delegationen diskuterade denna fråga i våras. Man var utan reservationer från något håll överens om att delegationen inte skulle begära att få delta i arbetet med kursplanerna. Jag vill också tillägga att det inte på något sätt framgår av det brev som de två socialdemokratiska ledamöterna skickade till delegationen för att begära att få behandla kursplanerna, en knapp vecka före avhoppet, att de övervägde att lämna delegationen om de inte fick som de ville då. Inte heller i våras hade man den inställningen. Jag kan bara konstatera att man tog till brösttonerna först sedan en upprörd pressdebatt gav vid handen att här fanns poäng att plocka hem. Det brukar kallas opportunism.
Herr talman! Min fråga gällde inte om de socialdemokratiska ledamöterna hade lämnat delegationen eller inte. Det är en fråga för sig. Den har jag inte tagit upp. Jag tänker inte gå in på den debatten. Därför tycker jag det var onödigt att Britt Mogård tog upp den. Den går ju att föra inför andra fora. När man ändå hade gått så långt i denna delegation, att man hade informerat om SÖ:s första förslag, borde man åtminstone kunna också informera om de följande leden i denna process. Det hade väl ändå inte varit orimligt. Det var den informationen de här ledamöterna ville ha. Jag förstår inte varför de förnekades den. Det var det jag ville ha svar på av Britt Mogård, inte på frågan om de socialdemokratiska ledamöterna hade hoppat av eller inte.
Herr talman! Jag vill erinra om att framställningen från de två socialdemokratiska ledamöterna kom i allra sista slutfasen av beredningsarbetet. De begärde inte alls att få bli informerade. De begärde att få delta i sakbehandlingen. Det var det som avvisades av skoldelegationens ordförande.
Herr talman! Om nu framställningen kom i sista stund, kunde man väl ändå ha varit tillmötesgående och lämnat denna information. Det ger, tycker jag, ett underligt intryck när man är beredd att ge information på en viss punkt i processen, men sedan inte är beredd att ge information på en annan punkt i processen. Jag lämnar frågan öppen varför de socialdemokratiska ledamöterna inte tidigare begärde information. Men när de nu gjorde det, varför kunde man då inte tillmötesgå denna begäran? Det var det frågan gällde.
Herr talman! Först erbjuder vi delegationen att få vara med och diskutera hela förslaget på vårkanten, och man svarar: Nehej, det vill vi inte. Men sedan, när det blir en upprörd pressdebatt, vill de vara med, ungefär i samma ögonblick som förslaget är färdigt för MBL-förhandlingar. Hur i all sin dar skall vi kunna fullgöra vårt arbete, om det skall gå till på det viset? Menar Lars Gustafsson verkligen vad han säger?
Herr talman! Det kan möjligen förhålla sig på det sättet, statsrådet Mogård, att det var därför att det blev en upprörd pressdebatt som de socialdemokratiska ledamöterna ville ha information. Om de först skall få bli informerade om ett förslag och sedan inte hör någonting utan via pressen får veta att det blir stora förändringar, är det då underligt att de vill ha information i ett senare skede? Att statsrådet står och gör sig lustig över detta tycker jag är rätt beklämmande. Pressdebatten, om något, borde ha gett anledning till att informera i denna fråga. Så sjukt var det väl ändå inte?

Herr talman! På grund av utlandsresa kommer jag ej att inom föreskriven tid besvara interpellationen 1980/81:2 av Hans Petersson i Hallstahammar om den malmbaserade specialstålsproduktionen och interpellationen nr 10 av Karl-Gustaf Mathsson om stålindustripolitiken. Efter överenskommelse med interpellanterna kommer jag att besvara båda interpellationerna fredagen den 7 november 1980. Jag avser att samtidigt även besvara frågan nr 14 av Anna-Greta Leijon om sysselsättningen i Bergslagen.
Herr talman! Bengt Wiklund har frågat mig om jag är beredd att medverka till att en grupp anställda får möjlighet att förvärva Ramviks såg för en köpeskilling som gör det möjligt att driva sågverket utan alltför stora kapitalkostnader och därmed ge arbete åt 35 av det 70-tal anställda som drabbas av ett nedläggningsbeslut för sågverket. Styrelsen för Norrlands Skogsägares Cellulosa AB beslutade i april i år att på grund av råvarubrist och dålig lönsamhet inleda förhandlingar om att avveckla verksamheten vid Ramviks såg. Sågverket sysselsatte då ca 110 personer. Sågverksamheten i Ramvik upphörde den 1 oktober i år. Något beslut inom NCB om försäljning av anläggningstillgångarna vid sågen har dock ännu inte fattats. Enligt uppgift har bl.a. en grupp av anställda vid kontakter med företaget visat ett intresse av att utreda förutsättningarna för fortsatt drift i reducerad omfattning vid sågverket. Enligt vad jag erfarit undersöker även utvecklingsfonden i Västernorrlands län ett alternativ avseende en begränsad verksamhet med ny produktionsinriktning vid sågverket. Jag kan inte ingripa i eventuella pågående kontakter mellan NCB och skilda intressenter av anläggningarna i Ramvik. Det åvilar företagsledningen att med beaktande av bl.a. företagets framtida råvaruförsörjningsläge och ekonomiska utveckling besluta om hur avvecklingen av företagets verksamhet i Ramvik skall ske. Jag utgår från att företaget i sina överväganden även bedömer skilda alternativ mot bakgrund av bl.a. möjligheterna till framtida sysselsättning för de anställda vid sågverket.

Herr talman! Får jag först rent principiellt säga att jag självfallet, i alla de sammanhang där det är aktuellt och där det finns sakliga motiv för det, är beredd att medverka till att anställda går in som ägare i företag eller övertar företag, när tidigare ägare misslyckats eller tröttnat i sin företagarroll. När det sedan gäller frågan om Ramviks såg vill jag påminna Bengt Wiklund om att riksdagen inte är någon företagsstyrelse. De förhandlingar om priser, villkor etc. som kan komma att bli aktuella i fallet Ramvik kan inte vi från riksdagens eller regeringens sida föregripa. Bengt Wiklund säger att jag borde kunna uttala att det är önskvärt att de anställda fick förvärva sågen till ett sådant pris att kapitalkostnaderna inte blir för höga. Det vore ju att bevara sysselsättningen i Sollefteå kommun ganska långtgående direktiv till en förhandling som ännu inte har börjat. I realiteten — det vet Bengt Wiklund lika bra som jag — innebär det att vi här i kammaren skulle prissätta Ramviks såg, och det måste väl ändå sägas vara att helt felaktigt uppfatta riksdagens roll när det gäller att bedöma verksamheten i företag, även om företaget har ett betydande statligt intresse.

Herr talman! Nils-Olof Grönhagen har frågat mig vilka åtgärder ur regionalpolitisk synpunkt jag avser att vidta för att rädda Eisers fabrik i Sollefteå och Lättmetallverket i Långsele eller hur snabbt ny sysselsättning i samma omfattning kan skapas. Jag vill till att börja med framhålla att det vid Eiserkoncernens införlivande med Statsföretagsgruppen vid årsskiftet 1977-1978 förutsattes att åtgärder skulle behöva vidtas för att göra Eiserföretagen ekonomiskt livskraftiga. Enligt vad jag inhämtat har AB Eiser beslutat inleda MBL-förhandlingar om att lägga ner sin enhet i Sollefteå eftersom det inte har gått att få denna enhet lönsam. Sådana förhandlingar pågår f. n. Jag vill i denna del framhålla att varken jag eller regeringen har några formella möjligheter att ingripa i pågående förhandlingar. Vad beträffar Lättmetallverket i Långsele har företaget tillmätts stor regionalpolitisk betydelse. Det statliga stödet som har utgått till Lättmetallverket skall ses mot denna bakgrund. Problemen inom företaget var dock så djupgående att en konkurs blev oundviklig. Nu pågår sökandet efter en intressent som har erforderlig branschkunskap och de övriga förutsättningar som fordras för att driva verksamheten vidare på ett företagsekonomiskt riktigt sätt. Finner vi en sådan intressent kan regionalpolitiskt stöd komma i fråga för de investeringar som kan visa sig vara nödvändiga för rationell drift av företaget. Kan en fortsättning av hittillsvarande verksamheter i de berörda företagen inte åstadkommas måste ansträngningar göras, både regionalt och centralt, för att så snabbt som möjligt skapa ny sysselsättning. Regeringen följer utvecklingen och är beredd att, med de medel som står till dess förfogande, stödja projekt som ger ökad sysselsättning i Sollefteå.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Även om det inte har blivit något konkret besked i de konkreta frågorna, så är det ändå en liten anvisning. Får jag något erinra statsrådet om förhållandena i Sollefteå — i vad vi kallar övre Ådalen — där man sedan mitten på 1950-talet ur befolkningssynpunkt har förlorat i runt tal 13000 människor. Lägger man det egentliga Industri-Ådalen därtill - Kramfors kommun — så innebär det att den delen av vårt land har förlorat i runt tal 23 000 människor sedan mitten på 1950-talet. Det är väl alldeles uppenbart att de kommunalmän som är verksamma i de här båda kommunerna är intresserade av att den sysselsättning som redan finns skall kunna behållas och om möjligt också utökas för att man skall kunna få en balans i befolkningsunderlaget. Jag förstår industriministerns sätt att svara när det gäller Eiser, därför att sedan jag ställde frågan har jag informerats om att man under gårdagen hade överläggningar med kommunens ledning, och det lär vara förhandlingar i dag med personalen. I och för sig har jag alltså förståelse för detta. Men jag förstår inte att inte regeringen skall kunna agera. Jag menar inte att industriministern skall kunna ingripa i pågående förhandlingar. Men det måste vara ett intresse från industriministerns sida att ur regionalpolitisk synpunkt kunna vara med och styra det beslut som Eiserkoncernen har fattat, nämligen att lägga ned den fabrik de har i Sollefteå. När det gäller Lättmetallverket trodde jag att svaret skulle vara något annorlunda utformat, för efter vad jag vet har de anställda nu beslutat att överta företaget. Man har klarat av att skaffa teknisk ledning, och ärendet ligger enligt uppgift hos industridepartementet. Det är därför jag skulle vilja ställa frågan till herr statsrådet: När avser statsrådet att ta positiv ställning till de anställdas begäran i det här avseendet? att bevara sysselsättningen i Sollefteå kommun
Herr talman! Får jag först försäkra Nils-Olof Grönhagen att jag är väl medveten om problemen i Sollefteå kommun och över huvud taget i Ådalen. Vi har ju i regionalpolitiskt avseende ägnat stor uppmärksamhet åt problemen i regionen. Bara häromveckan behandlade vi ett ärende om lokalisering till Sollefteå kommun, på osedvanligt gynnsamma villkor med hänsyn till den situation som arbetsmarknaden i regionen befinner sig i. Beträffande Eiserkoncernen vill jag erinra om att det mål som också riksdagen godkänt gäller, nämligen att Eiserkoncernen skall inrikta sin verksamhet på att bli lönsam. Det är nödvändigt bl.a. med hänsyn till konkurrensen i branschen och till enskilda företag som också arbetar inom tekoindustrin. Det är mot den bakgrunden Eiserkoncernens ledning har att vidta sina dispositioner, och det är mot den bakgrunden vi får se de förhandlingar som inletts beträffande Sollefteåenheten. Det är inte möjligt för regeringen, med hänsyn till det uppställda målet för Eiserkoncernen, att inskrida vare sig genom att lägga sig i förhandlingen — självfallet — eller genom att ändra direktiven för Eiserkoncernens verksamhet. Statens engagemang i Lättmetallverket har, kan man säga, också i hög grad fått sin prägel av det allvar med vilket vi ser på situationen i regionen. Vi har gjort långtgående ansträngningar för att rädda företaget, vilket tyvärr inte har varit möjligt. Jag kan för dagen inte yttra mig om när frågan om en rekonstruktion av företaget kommer upp. Vi måste nu först bedöma vilka realistiska alternativ som kan finnas, och i det sammanhanget föreställer jag mig att de anställdas engagemang också kommer upp till bedömning. Det torde ta en eller annan vecka innan vi är beredda att skrida till beslut i det här ärendet.
Herr talman! Jag skulle vilja vädja till statsrådet att så snart som möjligt försöka fatta ett positivt beslut i den här frågan. De människor det här gäller har under en mycket lång period fått gå omkring och vara oroliga för sin sysselsättning. Det är därför jag menar att man från departementets sida snabbt måste komma fram till ett beslut, så att människorna i lugn och ro kan återgå till sina arbeten och på det sättet göra en samhällsinsats.

Herr talman! Arbetsfördelningen är sådan att det framför allt är kommunen och de regionala samhällsorganen som måste komma med initiativ i den riktningen. Men vi är från industridepartementets sida beredda att inom ramen för etableringsdelegationens arbete, och även på annat sätt, aktivt medverka i det arbetet. Jag vill dock understryka att det i första hand är kommunen och i andra hand länsorganen som noga måste överväga vad som kan göras för den händelse driften inte kan fortsätta vid de nu befintliga företagen.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vilka initiativ den svenska regeringen har vidtagit för att fördöma militärkuppen i Bolivia och stödja den lagligt valde presidenten. Redan några dagar efter kuppen gjorde regeringen genom statsrådet Karin Andersson ett uttalande av följande lydelse: ”En kraftfull opinion runt om i världen fördömer i dag den bolivianska militärkuppen.

Låt mig som exempel citera vad jag sade om Bolivia i ett offentligt anförande om läget i Latinamerika den 18 september i år: ”Vad som hänt i Bolivia är tragiskt välbekant. Undantagstillstånd har proklamerats och censur införts. Regimens motståndare förföljs, torteras och fängslas. Facklig verksamhet har förbjudits, folkrörelser olagligförklarats. Grymhet och godtycke härskar. Den demokratiska världens förkastelsedom över denna den senaste i raden av bolivianska militärkupper har varit så stark att man kan hysa förhoppningar om att även dessa militärer snart skall inse sitt misstag och dra sig tillbaka till de kaserner där de hör hemma. När så sker blir den Andinska pakten ett solitt demokratiskt block som kan uppträda som föredöme och inspiratör för de demokratiska strävandena i andra länder på kontinenten.” Vid samtal som jag och andra medlemmar av regeringen haft med bolivianer som är motståndare till den nuvarande militärregimen i Bolivia har vi klart deklarerat vårt stöd till dem som verkar för demokrati i Bolivia. Några kontakter av politisk natur med militärregimen har vi inte haft.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Det är väldigt lätt att instämma med utrikesministern i den förhoppning som uttrycks i frågesvaret, att de bolivianska militärerna så snart som möjligt skall dra sig tillbaka till sina kaserner. De uttalanden som regeringen gjort har också varit entydiga; det är inget fel på dem. Men fortfarande, efter några månader, sitter generalsjuntan kvar vid makten, och det finns f. n. ingenting som tyder på att dess ställning har försvagats. Tvärtom har de rapporter som vi fått — senast från den LO-delegation som besökt Bolivia — tyvärr klart pekat på att militärjuntan stärker sitt grepp om landet. Vi vet också att UDP, den folkfront som valde Siles Zuaso till president — han är alltså den lagligt valde presidenten — nu har bildat en underjordisk regering som verkar inne i Bolivia och som hos hela världen vädjat om ett brett stöd. Jag anser inte att det räcker med bara ord, även om jag naturligtvis tacksamt noterar regeringens inställning, utan min fråga lyder: Vad skall göras hädanefter? Finns det några möjligheter för regeringen att handla? Planerar regeringen att göra några internationella framstötar och så att säga övergå från ord till mer handlingsmässiga insatser? I det här fallet konstaterar vi ju faktum: Militärjuntan sitter kvar och stärker sin makt. Utrensningarna, fängelsedomarna, fängslandena utan domar och tortyren fortsätter. Det behövs alltså ytterligare åtgärder. Utrikesministern känner säkert till de paroller som utgått från de bolivianer här i Sverige som är representanter för folkfronten, en mycket bred koalition. De har krävt i första hand erkännande av den underjordiska regeringen och vissa andra åtgärder, bl.a. bojkott av Bolivia.
Herr talman! Vi följer läget i Bolivia liksom i andra krisområden i världen och är ständigt beredda att göra vår insats för att påverka utvecklingen. I det sammanhanget har vi sällan några andra medel än just ord till vårt förfogande. Vi har fått propåer, av det slag som Oswald Söderqvist nämner, om att erkänna exilregeringen. Vi har svarat på samma sätt som vi gjort när det gällt andra propåer av liknande slag från andra grupper som inte representerar den officiella regeringen, att det strider mot svensk praxis att göra sådana erkännanden. Det är ett rent formalistiskt ställningstagande som på inget vis speglar någon motvilja mot de grupperingar som på det viset kräver ett stöd. De har vår erkänsla utan att för den skull ha vårt officiella och diplomatiska erkännande.
Herr talman! Det återstår då att eventuellt ta upp denna fråga i internationella fora, vilket också är möjligt. Jag vill i det sammanhanget ställa en tredje fråga till utrikesministern: Har regeringen några planer på att göra det, exempelvis inom ramen för arbetet inom internationella organisationer? Jag tänker inte bara på FN i vid mening — det är många underliggande organisationer som är involverade i dessa sammanhang. Vi har t.ex. vårt i andra sammanhang starkt kritiserade medlemskap i IDB. Här finns alltså möjligheter för den svenska regeringen att agera. Jag vill därför slutligen fråga om utrikesministern har några synpunkter på förslaget att verka i internationella fora, för att på så sätt förstärka den kritik det är nödvändigt — det anser både utrikesministern och jag — att rikta mot juntan?